Herr talman! Yvonne Hedvall har här liksom i sin motion påtalat bristerna i dansarutbildningen. Motionen går ut på ett yrkande om en ny utredning rörande medicinsk rådgivning och hjälp till yrkesdansare. Utskottet har, vilket fru Hedvall också uppmärksammade i sitt anförande, pekat på att dansarutredningen har tagit upp dessa frågor. Yvonne Hedvall tycker emellertid att dansarutredningen inte har belyst dem på ett tillfredsställande sätt. Jag vill inte gå in i den diskussionen utan bara framhålla att utskottet inte nu ansett det vara motiverat att föreslå tillsättande av en ny utredning. Vi får först avvakta genomförandet av de förslag som dansarutredningen har lagt fram. Det är möjligt att de förslagen kan utvidgas och förbättras — därom vill jag inte i dag uttala mig — men det finns ju då anledning att återkomma i de sammanhangen. Utskottet har alltså inte bedömt det motiverat att i det här läget tillsätta ytterligare en utredning, och med hänvisning till detta yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande över flygvädertjänstens system och organisation skriver utskottet bl.a. att en grupp skall tillsättas för att pröva behovet av utökad service för Luleås del. Det är en positiv skrivning, och jag har inte något annat yrkande än utskottets, men jag — Nr 23 vill ändå peka på ett par saker som är viktiga i samband med begreppet ”utökad service för Luleås del”. Vid den organisationsförändring som nu kommer att ske bör man definitivt inte missa att tillvarata möjligheterna till bl.a. försöksverksamhet — Flygvädertjänstens för att få mera gemensamt utnyttjande av militär och civil vädertjänst. — system och En sådan samordning är speciellt viktig för Luleås del, främst med tanke organisation på att den service som i dagsläget lämnas till allmänheten borde kunna utökas och göras permanent. Detta hade varit möjligt om Luleå hade fått en civil regioncentral av den typ som nu föreslås i Sturup, Arlanda, Landvetter och Sundsvall/Härnösand. Enligt det förslaget kommer hela norra Sverige att bli utan den service som en sådan central kan erbjuda. Det här är förvånande, inte minst med tanke på de skillnader som kan uppstå i vädret, beroende på årstiderna. De mellersta delarna av landet kan ha vår, medan de norra delarna av vårt avlånga land ännu har vinter. En civil vädercentral ger betydligt större möjligheter att delge service till kunden/allmänheten, vilket för Norrbottens del är av stor vikt, eftersom snabba lokala skiftningar sker, bl.a. i fjällregionen. Den militära central som finns i Luleå kan ge och ger en begränsad service på det här området, och det sker genom att personal ställer upp på sin fritid på helger. Men man har inga befogenheter att ge den service som skulle vara nödvändig från allmänhetens synpunkt. Det kan gälla service inför t.ex. kommunernas snöröjning vid byggnation av större vägar i fjällregionen, aktuellt inför en s.k. Norgevägs byggande, samt service till sjöfarten och till industrier som är beroende av bl.a. åskvarningar för att förhindra produktionsstörningar. NJA kan t.ex. inte få uppgifter från den militära flygvädercentralen i Luleå, eftersom personalen inte har befogenhet att ge den informationen. Centralen har en bra utrustning, där lokala åskeeller kan följas, men den har alltså inte befogenhet att rapportera till ett företag som ligger bara någon kilometer från centralen. Frågan om en civil central i Luleå är ytterst en fråga om att kunna delge kunderna den information som är nödvändig bl.a. från allmänhetens synpunkt. Herr talman! Jag förutsätter att arbetsgruppen utan dröjsmål prövar samordningen mellan militär och civil flygvädertjänst i Luleå. Utskottet understryker ju också det angelägna i att en sådan prövning kommer till stånd.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat att den privata bensinoch oljehandeln bör förstatligas. Ett land som Sverige är alltför sårbart på detta område för att det skall utlämna sig åt de stora privata internationella oljejättarna. Vi vet alla vad dessa oljejättar står för. De kontrollerar inte bara utvinningen och marknaden. De kontrollerar också informationen. De utgör en barriär mellan producentländer och konsumentländer, en mellanhand som hänsynslöst manipulerar både priser och regeringar. De tillhör också de kvalificerade skatteflyktingarnas skara, från svensk nationell synpunkt sett. Deras politiska makt har gång på gång visat sig vara förödande. De har initierat kupper i Indonesien, förföljelser i Venezuela samt krig och utbrytning i Nigeria. De har varit med om att störta regeringar i Persien, Indonesien och Brasilien. De hindrar utvecklandet av ett effektivt oljeskydd genom att erbjuda mindervärdiga produkter för oljebekämpning. De kontrollerar stora delar av kärnkraftsindustrin och rustningsindustrin. Vi förvånar oss inte över att de borgerliga ledamöterna i näringsutskottet tycker att en sådan maktkoncentration för de stora oljejättarna är fullt i sin ordning. Oljejättarnas makt är följden av det privata kapitalets koncentration. Dock är vi en aning konsternerade över centerns och folkpartiets oreserverade uppslutning bakom den moderata låtgåpolitiken mot det utländska oljekapitalet. De har ju bl.a. skickat upp en moderat ledamot här i dag att föra utskottets talan. Annars företräder ju mittpartierna formellt en politik som har en viss udd riktad mot truster och monopol. Men den politiken har tydligen här — såväl som på åtskilliga andra områden — fått vika för en lojalitet mot den ledande regeringsbrodern, moderata samlingspartiet. Och moderata samlingspartiet har i dessa frågor alltid varit mera lojalt mot Rockefeller än mot den svenska — Nr 23 nationen. Onsdagen den Men om inte det borgerliga ställningstagandet förvånar oss, så förvånar 9 november 1977 det oss desto mera hur socialdemokraterna i näringsutskottet har tagit — ställning. I arbetarrörelsens efterkrigsprogram krävde de 1944 förstat — Förstatligande av ligande av oljehanteringen. Strax efter krigsslutet kom också en statlig — den privata bensinutredning, initierad av den socialdemokratiskt ledda regeringen, som ock = och oljehandeln så föreslog ett förstatligande av oljehanteringen. Sedan dess har Sveriges oljeberoende utvecklats enormt, inte minst genom en hämningslös privatbilism och en förfallande kollektivtrafik. Och så har vi upplevt oljekrisen, när en socialdemokratisk handelsminister fick bygga sin oljepolitik på marknadsinformationer som han var tvungen att hämta från de internationella oljebolagen. Några andra stod inte att få tag i. Nu förutses ganska allmänt en ny, kanske långt svårare oljekris inom ett antal år. I det läget förvånar oss socialdemokraternas ställningstagande i högsta grad. Socialdemokraterna skriver helt ihop sig med de borgerliga. Och än mer häpnadsväckande är att man i utskottsutlåtandet säger: ”Utskottet förutsätter att förhållandena inom oljesektorn följs med uppmärksamhet av regeringen under förberedelsearbetet för detta beslut.” Här avses det beslut som väntar år 1978. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att detta är makalöst! Näringsutskottets ordförande, socialdemokraten Ingvar Svanberg, litar på att de borgerliga och deras regering skall sköta oljepolitiken till allmän belåtenhet. Ingvar Svanberg och utskottets socialdemokrater hjälper borgarna att avslå en motion från vpk som tar upp samma krav som socialdemokraterna ställde 1944 och 1945. Detta är än märkligare när vi ser på den allmänna politiskä bakgrunden. Här går socialdemokraterna gång på gång ut och tar heder och ära av regeringen Fälldins energipolitik. Men när det gäller att röra vid oljekapitalets positioner, då duger plötsligt regeringen Fälldin. Då litar socialdemokraterna i näringsutskottet på Fälldin. Då tror de att Fälldin uppmärksamt kan följa förhållandena på oljeområdet. Då skriver de ihop sig med representanter för regeringen Fälldin, bara för att slippa ifrån det hemska förstatligandet av oljehandeln i Sverige. Om Ingvar Svanberg hade visat intresse för denna debatt och varit här i kammaren skulle jag ha frågat honom: Hur känns det att förlita sig på den borgerliga oljepolitiken? Hur känns det att skriva under samma utskottsutlåtande som de borgerliga i oljefrågan? Hur känns det att ena dagen förklara att regeringens energipolitik inte är vatten värd, och nästa dag uttala sitt förtroende för dess oljepolitik? Hur känns det att som socialdemokrat på måndagen skicka upp Birgitta Dahl i talarstolen för att göra ner energiministern i den borgerliga regeringen, och sedan på onsdagen skriva ihop sig om oljepolitiken med företrädare för samma regering? Nog är detta märkliga turer. Och märkligare blir de när man betänker 93 att det som socialdemokraterna i dag är med om att avslå är arbetarrörelsens eget gamla klassiska krav från 1944. ; Vänsterpartiet kommunisterna för sin del vägrar erkänna att svensk oljepolitik skall vara en sak för brittiska, amerikanska, holländska och franska oljebolag. Vi vidhåller att riksdagen bör uttala sig för ett förstatligande av oljehanteringen. Vi vet att vi kan vänta tider när det blir av stor vikt att en svensk statlig oljehantering finns, som kan agera utan att behöva underkasta sig direktiv från utländsk storfinans. Vi tycker det är bedrövligt att riksdagens socialdemokrater har så liten framsynthet. Vi tycker inte om deras spel ihop med de borgerliga i den här frågan. Vi lever inte i sådana tider att någon del av arbetarrörelsen bör göra gemensam sak med borgerligheten. Det är tvärtom av vikt att arbetarrörelsen är mån om sin identitet och sin självständiga politik, att den på alla områden kan sätta upp radikala alternativ till den borgerliga politiken och att den äntligen på allvar börjar angripa det privata monopolkapitalets ställning på olika områden. Därför yrkar vi bifall till vpkmotionen. Må sedan de socialdemokratiska ledamöterna av kammaren rösta ihop med de borgerliga i denna fråga — det blir på deras eget ansvar.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö riktade sitt angrepp främst mot socialdemokraterna och näringsutskottets ordförande herr Svanberg, och den debatten har jag ingen anledning att engagera mig i. Däremot kan jag lugna Jörn Svensson på en punkt, nämligen att moderata samlingspartiet inte har några som helst affärer ihop med Mr. Rockefeller — om någon till äventyrs hade trott det. I sakfrågan ligger ärendet så till, att utskottet har behandlat motionen 1976/77:883 av Lars Werner m.fl. om förstatligande av den privata sektorn av bensinoch oljehandeln. Herr Svensson i Malmö har kommenterat detta här i kammaren. Näringsutskottet har vid behandlingen av motionen inte funnit anledning att göra någon ändring i de tidigare årens ställningstagande i samma fråga. Detta ärende har behandlats många gånger med anledning av motioner från just vpk, men dessa propåer har alltid blivit avslagna. Jag yrkar avslag på motionen och bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet. Jag vill emellertid helt kort beröra utskottets motivering för avslagsyrkandet. Sverige som är ett litet land svarar för en mycket liten del av världens totala konsumtion av olja. Jag vill minnas att det handlar om ungefär 1 96, och då förstår var och en vilken storleksordning detta har internationellt sett. Vi har inte heller några egna oljekällor, utan vi är beroende av omvärlden för att kunna klara vår försörjning. Att vi gör det är viktigt, eftersom oljan har kommit att betyda så mycket inte minst ur industrins synpunkt. För vår försörjning är vi i hög grad beroende av vad som sker ute i världen. I vårt land har vi en fri konkurrens på oljemarknaden. De internationella storföretagen har visserligen en stor del av denna marknad, men vi har två svenska företag som har ca 20 96 av den totala marknadsandelen. Från vpk:s sida kritiserar man de internationella oljebolagen för att visa för låg vinst här i landet. Men det är inte särskilt mycket som tyder på detta. Enligt statens prisoch kartellnämnd föreligger faktiskt inga större vinster. Vi har bara att konstatera det faktum att även de svenska bolagen visar låg vinst. Internationellt sett har Sverige inte några särskilt höga bensinpriser. De som har rest som turister runt om i Europa har kunnat konstatera att Sverige ligger ganska bra till när det gäller bensinpriserna, även om dessa för den vanlige bilisten självfallet är höga. Staten driver som bekant egna oljeföretag. Dessutom har vi både OK och Nynäs-Petroleum som självständiga svenska företag. Detta hindrar emellertid inte att konkurrensen skulle kunna bli bättre. Ett viktigt steg för att ge samhället möjligheter att aktivt delta i oljeförsörjningen togs 1975, då man etablerade Svenska Petroleum AB. Detta företag förutsätts komma att bedriva verksamhet inom olika från försörjningssynpunkt betydelsefulla led i oljehanteringen. Vad sedan gäller de multinationella företagen har dessa varit föremål för en ingående analys och debatt. Det tycker jag är riktigt, eftersom man bör ha ögonen på dessa jätteföretag och se vad de har för sig. I det syftet har vi ju f.n. en arbetsgrupp, MNF-gruppen, som leds av industriminister Åsling. Även en del andra arbeten med samma inriktning och målsättning pågår. Herr talman! Jag skall inte bli så långvarig. Hela frågan om vår oljeförsörjning kommer att tas upp i ett större sammanhang. Det är ju för kammarens ledamöter välbekant att riksdagen i samband med det energipolitiska beslut som vi skall ta 1978 jämväl kommer att syssla med de här frågorna. Där kommer hela energipolitiken att tas upp, och jag är övertygad om att även en debatt av det här slaget kommer att ingå i det paketet, i den samlade lösning vi hoppas få på energipolitiken. Därför får vi f.n. avvakta vad som kommer att ske. De kartläggningar som har gjorts i Sverige av oljeproblematiken är i stort sett riktiga, och vi får nog ganska snart här i kammaren anledning att återkomma till denna viktiga fråga.

Herr talman! Det är lustigt att höra på herr Hovhammar. Han är mycket defensiv och försöker nu uppskjuta hela diskussionen till 1978, när energipolitiken i stort skall diskuteras, fast han redan i dag vet att den borgerliga regeringen kommer att ta exakt samma ståndpunkt till den privata oljehanteringen som de borgerliga i utskottet gör i dag. Man kunde ju lika gärna ha diskuterat det hela nu. Det är litet märkligt att höra hur herr Hovhammar försöker göra de stora multinationella bolagen ofarliga, genom att säga att vi har fått en så stor och intressant debatt om dem här i landet på senare tid. Ja, det är ju bra i och för sig. Men en debatt påverkar inga priser. En debatt hindrar inte skatteflykt. En debatt minskar inte ett multinationellt bolags maktposition, och det är ju beskärandet av deras maktposition, makten över prispolitiken, som vi vill åt. Herr Hovhammar uppehåller sig sedan vid det han kallar motiveringen för utskottets ställningstagande. Jag vet inte om jag som är utifrån landet har en annan logik än de mer vältränade i denna kammares arbete har, men jag tycker att motiveringen som han anför i själva verket är en motivering för våra krav och inte — den slutsatsen vill ju herr Hovhammar dra — emot dem. Han uppehåller sig här vid hur viktig oljan är för den svenska ekonomin, för industrin, för trafiken osv. Och det vet vi alla —- det är ett banalt och alldagligt faktum hur viktig denna olja är. Men om den är så viktig — varför lämnar man den i händerna på ett antal multinationella bolag som får ett oerhört inflytande och har stora möjligheter att indirekt, genom sina informationer och genom sin maktställning internationellt, styra den svenska oljepolitikens villkor? Näringsutskottet har ej funnit anledning att ändra sitt ställningstagande från tidigare år, säger herr Hovhammar. Det tycker jag är märkligt, därför att under årens lopp har ju en oroväckande ändring skett i oljesituationen i världen. Vi har haft en oljekris, då vi blev tvungna att konstatera att den svenska regeringen var helt i händerna på de internationella oljebolagen. Snart kommer, om inte alla tecken slår fel, en ny sådan oljekris som ger stora möjligheter för de internationella oljekoncernerna att återigen manipulera. Skall vi utsätta oss för detta en gång till? När skall attityden ändras? När skall vi göra något effektivt för att försöka hävda den svenska oljepolitikens självständighet och oberoende gentemot denna internationella makt som de västliga oljebolagen representerar?

Vore det inte bra? Och vore inte det en logisk slutsats av de oroväckande förändringar på oljeområdet som vi har kunnat iaktta sedan början av 1970-talet? Jag tycker faktiskt att den motivering som herr Hovhammar anför för sin ståndpunkt passar bättre som en motivering för att vi äntligen skall ta itu med detta problem och nationalisera den svenska oljehanteringen.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö glömmer bort att Sverige är ett litet land. Jag sade i mitt anförande att det handlar om ungefär 1 96 av den olja vi totalt förbrukar. Därför måste vi bli beroende av de internationella oljeföretagen.

den privata bensin Herr talman! Herr Hovhammar gör för varje nytt inlägg sin sak värre. — och oljehandeln Nu kommer han med ytterligare resonemang, som enligt min mening logiskt borde leda till att han tog samma ståndpunkt som vi. Han betonar återigen hur litet Sverige är, hur i händerna på de internationella oljebolagen vi är. Men logiken kräver då att man skall göra vad man kan trots att man är liten, för att inte bli ännu mindre, ännu svagare och ännu mer utlämnad. En nationaliserad svensk oljehantering med den svenska statsmaktens stöd har dock andra möjligheter att uppträda med politisk auktoritet, som direkt förhandlare med de oljeproducerande länderna och som en enhet som kan, åtminstone i viss utsträckning, gå vid sidan och göra sig oberoende av de internationella oljekoncernernas godtycke och manipulationer. Det är väl obestridligt att ett sådant statligt bolag skulle kunna, med det politiska stöd det kan få, vara starkare än de olika inköparna av olja i dag kan vara gentemot de internationella oljejättarna. Sedan ställer herr Hovhammar en fråga som förvånar mig en smula, och jag skall gå in på den. Han frågar: Skulle det bli bättre för konsumenterna om man hade en förstatligad oljehantering här i Sverige, jämfört med nu? Har herr Hovhammar någonsin frågat sig om inte bevisbördan egentligen ligger på honom, att visa om den nuvarande ordningen, som innebär en total underkastelse under de internationella oljebolagen, är fördelaktig för konsumenterna? Jag tycker att han skall bevisa det — i det avseendet ligger bevisbördan på honom. Visserligen kan man inte med absolut bestämdhet säga att det skulle bli enormt mycket bättre prispolitik med en förstatligad oljehantering, men man kan säga så mycket som att den skulle ge bättre möjligheter till direkt kontakt med producentländerna, och därmed också ge åtminstone en potentiell möjlighet till fördelaktigare överenskommelser — kanske också på prisområdet. Det som förvånar mig är att herr Hovhammar utgår från att man kan lita på att de internationella oljekoncernernas makt leder till den för konsumenterna fördelaktigaste prisoch servicepolitiken. Det motsägs mycket grovt och kvalificerat av hur dessa internationella oljejättar uppträdde, hur de manipulerade med marknader, priser och informationer under den senaste oljekrisen. Det borde man ta varning av, så att man inte försätter sig i samma bedrägliga position en gång till.
Herr talman! Jörn Svensson kan väl inte motsäga det faktum att vilken företagsform vi än väljer för att förse vårt land med oljeprodukter, så 97 är vi beroende av de stora internationella företagen. Jag tror att de företag som i dag finns i Sverige, exempelvis både OK och Nynäs, gör sitt till för att få så fördelaktiga priser som möjligt — det är ju konkurrens i Sverige i dag på bensinmarknaden. Åker inte herr Svensson omkring till mackarna och tittar på de erbjudanden som finns? Det är ganska stora prisdifferenser, så nog är det konkurrens — och det är den vi tycker bör finnas. Vilka priser som kommer att gälla i framtiden och vilka möjligheter det finns för ett stort, statligt företag att pressa priserna vet vi ingenting om, och det nämnde också herr Svensson — han var så pass ärlig att han inte försökte deklarera hur stor prisförbättring det skulle kunna bli och inte heller vilken fördel det skulle vara för konsumenterna om vi fick ett statligt bolag för bensin och olja. De statliga företag i det här landet som bedrivit verksamhet på skilda områden har inte visat att deras konkurrensförmåga och möjligheter att få fram lägre priser till konsumenterna är speciellt gynnsamma — jag tycker att vi skall ta en viss lärdom av det. Sedan, herr talman, tror jag inte att jag för min del finner anledning att fortsätta debatten särskilt mycket längre. Herr Svensson och jag företräder ju olika ekonomiska och politiska system. Herr Svensson företräder ett socialistiskt system med planhushållning som första riktpunkt — det har han rätt att göra, och det skall han göra i den här kammaren. Jag förespråkar däremot marknadshushållning och fri företagsamhet. Vi är alltså på två skilda linjer när det gäller de här frågorna totalt sett. I detaljfrågorna har vi från båda håll redovisat hur vi ser på den nu aktuella frågan. Jag har därför inte särskilt mycket mer att tillägga i den här debatten.

Herr talman! Jag vill litet ironiskt påminna herr Hovhammar om att han nu uteslutande talar för en borgerlig marknadssyn. Han är emellertid — väl att märka — formellt talesman här för hela majoriteten i utskottet, även den socialdemokratiska delen, men det är inte säkert att den accepterar den moderata synen. Det som förvånar mig när det gäller herr Hovhammar är att han säger att han är anhängare av fri konkurrens och en fri marknad. Ja, men då kräver ju logiken att han är motståndare eller åtminstone skarpt kritisk mot de internationella oljekoncernerna — för har de sysslat med någonting under sin tillvaro så är det att förstöra den fria konkurrensen, att upprätta monopol och kontrollerade marknader som de kan manipulera prismässigt och på annat sätt efter sitt godtycke. Har man den ideologiska utgångspunkt som herr Hovhammar redovisar här borde man ta en helt annan ställning — då borde man vara väldigt rädd för dessa monopolföretag och vad de kan göra med Sveriges oljeförsörjning. Men jag får väl också, liksom herr Hovhammar, konstatera att det finns en klyfta mellan mig och honom. Vi har principiellt olika utgångs punkter. Han anser att Sveriges beroende av Gulf, BP och de andra stora oljebolagen är någonting som skall föreligga i all evighet och som man inte har anledning att göra någonting åt oavsett vilka bittra erfarenheter som oljekris på oljekris kan ge oss i det avseendet. Vi inom vpk vägrar att erkänna en sådan passiv syn. Vi tycker att oljebolagens stora makt ger all anledning att nu fundera över om man inte skall vidta de åtgärder man kan för att bryta eller reducera den.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att jag i mitt anförande avslutningsvis sade att vi kommer att ta upp hela problemet om vårt lands oljeförsörjning 1978, då vi skall ha den stora energipolitiska debatten och — får vi väl hoppas — också fatta ett beslut som gör att de här frågorna faller framåt. Innan dess kan vi inte göra särskilt mycket. Självfallet skall vi följa frågorna ingående, och det sker ju. Vi har pekat på det som görs f.n. i Sverige på den punkten — det står f. ö. skrivet i utskottsbetänkandet, och Jörn Svensson kan läsa det där. Men, herr talman, debatten kommer att utvecklas ytterligare nästa år — då får vi anledning att komma tillbaka.

Herr talman! Ägandeförhållanden, den tekniska strukturen och prispolitiken inom byggnadsmaterialindustrin har stått i centrum i den byggnadsoch bostadspolitiska debatt som under hela efterkrigstiden förts i vårt land. I flera branschutredningar har man påvisat missförhållanden, inte minst beträffande monopoltendenser, konkurrensbegränsningar och prispolitik. Även från regeringshåll har det sagts, och det gäller både den föregående och den nuvarande regeringen, att förhållandena skall hållas under observans. Det är en riktig men helt otillräcklig åtgärd, om man avser att förändra förhållandena till bostadskonsumenternas fördel. Behovet av ett samhälleligt ingripande växer i takt med den våldsamma stegringen av byggnadsoch hyreskostnaderna. Byggmaterialbranschen har ofta varit i blåsväder. Anklagelserna om monopolisering, kartellbildningar, konkurrensbegränsningar och oskälig prishöjning duggar tätt. Samtidigt växer kraven på samhällskontroll och prisstopp. Flera statliga utredningar har synat byggmaterialbranschen den senaste tiden. Samtliga konstaterar att koncentrationen har ökat betydligt. Storföretagen, dvs. företag med mer än 500 anställda, har lagt under sig en allt större del av marknaden. 1967 var hälften av de ca 60 olika byggmaterialgrupperna dominerade av ett eller några få företag. 1974 förelåg eneller fåtalsdominans i två av tre varugrupper. I de flesta varugrupper spelar importen en obetydlig roll. Av en total byggmaterialmarknad på 16 miljarder kronor svarar importen för endast 3,5 miljarder. Konkurrensen begränsas också av ett stort antal överenskommelser mellan företagen. Hos statens prisoch kartellnämnd, SPK, finns ca 160 konkurrensbegränsande avtal inom byggnadsoch byggmaterialbranschen registrerade. Priserna på byggmaterial har stigit kraftigare än de flesta andra priser. fr.o.m. 1973 och fram till juli i år har priserna på byggmaterial stigit med i medeltal 85 96. Under samma period steg producentpriserna i allmänhet med 72 26 och konsumentpriserna med 56 96, detta trots att det rådde prisstopp på de flesta byggmaterialprodukter 1974-1975. Nr 23 SPK är missnöjd med den bristande konkurrensen i byggbranschen, Onsdagen den och i en rapport som lades fram i februari i år hävdar SPK att pris 9 november 1977 bildningen på hela byggområdet skiljer sig från prisbildningen inom — många andra delar av näringslivet. Förstatligande av Byggherrarna har i allmänhet inget större intresse av att pressa priserna. = viss byggnadsmate Kostnaderna kan vältras över på bostadskonsumenterna, som sällan kan = rialindustri välja och vraka mellan olika bostäder. Byggentreprenörerna är garderade mot kostnadshöjningar under byggtiden genom indexklausuler i kontrakten. Och återförsäljarna av byggmaterial höjer sina priser med samma procenttal som leverantörerna, oavsett om de har haft lika stora kostnadsökningar eller ej. Näringsfrihetsombudsmannen, NO, har också börjat visa allt större intresse för byggmaterialbranschen, men NO har med nuvarande lagstiftning ganska små möjligheter att ingripa mot konkurrensbegränsningar. De senaste årens intensifierade granskning har heller inte i något fall lett till åtal. Detta trots att det uppenbart råder prisledarskap eller informellt prissamarbete i nästan hela byggmaterialbranschen. Inte bara priserna utan också rabatterna är påfallande ofta enhetliga. Koncentrationen inom byggmaterialindustrin är helt klarlagd. Frågan är om den givit de effektivitetsvinster som företagarna hävdar och om dessa i så fall kommit konsumenterna till godo. Byggkoncentrationsutredningen konstaterade i augusti i år att ”koncentrationen gett vissa vinster i form av personalinskränkningar” men att den ”inte lett till ett tillvaratagande av stordriftsfördelar inom forskningsoch utvecklingsarbetet”. Herr talman!

Detta måste ske med radikala medel, såsom vi anvisat i vpk-motionen 879, som nu behandlas. Samhälleliga och kooperativa insatser i fråga om viss materialtillverkning rubbar inte rådande monopolsituation, beträffande både tillverkning och försäljning. Statliga nyetableringar i konkurrenssyfte torde nu knappast vara något realistiskt alternativ mot bakgrunden av den kraftigt minskade byggnadsverksamheten, och den bästa lösningen är därför, som vi föreslår, ett riksdagens ställningstagande för ett förstatligande av de monopoliserade delarna av byggnadsmaterialindustrin. Låt mig så försöka att göra en liten beskrivning av det monopolspel som bedrivs genom att som exempel ta Euroc-koncernen, vars senaste utspel bestod i att meddela att man skall lägga ned cementfabriken i Stora Vika 1979 — ställa 160 människor utan jobb och förmodligen ta död på hela samhället. 101 Euroc ägs i huvudsak av två förvaltningsföretag . År 1975 överlät Euroc och Skånska Cement en stor del av sina aktier till dessa företag, men kontrollen stannar givetvis hos moderbolagen. Det var en taktisk fint för att tillintetgöra det inflytande som staten och BPA försökte skaffa sig. Moderbolagen kunde också håva in 60 milj.kr. vartdera genom att sälja sina förvaltningsföretag till enskilda aktieköpare utan att själva tappa kontrollen över företagen. Eurocs monopolspel har mynnat ut i ett antal nedläggningar som fått katastrofala följder för de anställda och samhällena. Företaget har ofta varit den enda industrin på orten. I stället har man koncentrerat tillverkningen till ett fåtal orter eller flyttat utomlands där arbetskraften är billigare och skatterna lägre. Fackets inflytande och chans att få reda på vad som händer har minskat genom dessa ägandeförhållanden. Anmärkningsvärt är ju också, som vi tidigare från kommunistiskt håll i olika sammanhang påpekat, att den socialdemokratiska regeringen inte ingrep utan snarare medverkade till denna monopolisering. Hela byggämnesindustrin kännetecknas av en väldig kapitalkoncentration, där Euroc har blivit dominerande. Kapitalet är integrerat både horisontalt och vertikalt, dvs. Euroc söker få monopol på materialtillverkningen, samtidigt som man vill äga råvaror och behärska förädlingen fram till färdig produkt, alltså färdig byggnad. Det medför skadeverkningar för samhället i form av höjda byggkostnader och därmed höjda hyror. Ett statligt övertagande av byggmaterialproduktionen vore en åtgärd i folkets intresse och skulle bidra till lägre hyror och mindre profiter till storfinansen. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 879.

Herr talman! I motionen 1976/77:879 av herr Werner m.fl. hemställs att riksdagen skall uttala sig för ett förstatligande av, som motionärerna uttrycker det, de monopolistiska delarna av byggnadssektorn och hos regeringen hemställa om förslag i sådant syfte. Herr Claeson, som nyss talade, har mycket ingående, och jag vill också när det gäller branschfrågorna säga sakkunnigt, motiverat denna motion. Även om jag i sak inte kan dela herr Claesons uppfattning, har jag den åsikten att han är väl insatt i problematiken. Jag vill gärna ha sagt detta. I näringsutskottet har vi diskuterat denna fråga synnerligen ingående, men vi har kommit fram till att åtgärder med den inriktning som motionärerna föreslår inte skulle medföra lägre priser och i övrigt bättre förhållanden inom byggnadssektorn. Därför har utskottet yrkat avslag på denna vpk-motion. Jag vill här yrka bifall till utskottets hemställan, som jag med några ord gärna vill ytterligare kommentera.

Detta råd har följt utredningsarbetet inom branschen synnerligen ingående — det tror jag vi kan vara överens om -— liksom rådet f.ö. följer byggsektorns långsiktiga utveckling. Under 1978 kommer också, det är en viktig sak, ett näringspolitiskt program för byggsektorn att presenteras av regeringen. Vidare har två experter, vilkas studie senare kom att ingå i konkurrensutredningens material, granskat Cementa AB:s förvärv år 1973 av AB Gullhögens Bruk. Dessa experter konstaterade bl.a. att vissa samordningsvinster har uppstått. Ofta är väl motivet för att man slår ihop företag att man skall kunna driva en rationellare hantering och även öka utfallet. Strukturrationaliseringar har man alltså kunnat uppnå, och cementindustrin i Sverige har kunnat planeras utan det inslag av osäkerhet som existensen av konkurrens utgör. Vidare är det väl riktigt, som herr Claeson påpekar här, att man tyvärr har fått lov att lägga ned en del enheter. Nu är detta i och för sig inget unikt inom näringslivet i dag. Den som följer debatten och läser vad som framförs i media kan ju konstatera att det är synnerligen många företag som får läggas ned. Det berör inte minst de anställda, med personliga tragedier och allsköns elände som följd. Men detta är inget som enbart drabbar cementindustrin, utan det är tyvärr under den lågkonjunktur som vi har f. n. många företag som har samma problem. För att återgå till cementindustrins problematik kan man väl säga att trots de kostnadsfördelar som kunnat uppnås och trots de prishöjningar som också har ägt rum efter sammanslagningen har lönsamheten i företaget inte varit särskilt lysande. Jag fick häromdagen en delårsrapport från Euroc, men jag vet förstås inte om också herr Claeson har fått den. Den gällde de första åtta månaderna i år, och av den framgick det tydligt att resultatet varit synnerligen dåligt. Detta förklaras bl.a. bero på att vissa produktionskostnader har stigit kraftigt. Detta är dock ingenting unikt för cementindustrin, utan det gäller näringslivet totalt sett. Man har också haft minskad efterfrågan, vilket gjort att även volymen har minskat. Slutligen är det så — vilket herr Claeson säkerligen också känner väl till — att cementpriserna regleras av statsmakterna på sådant sätt att Cementa inte har kunnat höja sina priser mer än vad som ansetts motiverat med hänsyn till kostnadsökningarna — att de är betydande tror jag alla kan vara överens om. Men, herr talman, jag vill gärna personligen avge den förklaringen, att jag såsom företrädare för näringslivet, speciellt för de mindre och de medelstora företagen, gärna ser att det finns konkurrens. Enligt marknadshushållningens principer skall vi ha en konkurrens på lika villkor. Jag hade därför gärna sett att det hade funnits fler företag även i den här branschen. Jag vill till sist säga att just nu diskuteras en ökad import av cement från Polen. De som skall importera den cementen i, som man har sagt, ganska försvarliga kvantiteter är ett företag inom Ytongkoncernen — som alltså inte har någonting med Euroc att göra. Detta kan måhända på sikt innebära att en viss konkurrens uppstår. Med detta, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer med anledning av det som Erik Hovhammar sade.

Jag är medveten om att vinsternas storlek fluktuerar för de företag som är verksamma inom byggnadsmaterielbranschen, och jag är också väl medveten om de stora avskrivningsmöjligheter som finns för att dölja de verkliga vinster som man får. Men alldeles bortsett från det är detta ett lönsamt näringsfång.

Jag tackar för herr Hovhammars ord om att jag är väl insatt i den här problematiken och har följt dessa frågor. Det har jag verkligen gjort. Herr Hovhammar har också såvitt jag uppfattar det i stort sett instämt i min beskrivning av förhållandena och kostnadsökningarna. Mot den bakgrunden kan man fråga sig om inte herr Hovhammar borde ha varit konsekvent och också instämt i vårt förslag. Nu förstår jag att detta ärende varit föremål för utskottets behandling och diskussion. Herr Hovhammar har naturligtvis sin inställning klar med utgångspunkt i både sina principiella ståndpunkter och utskottets ställningstagande, och jag har inga förhoppningar om att han på den punkten skall ändra sig. Jag har emellertid velat göra dessa kommentarer. För min del väger det kanske ändå tyngst att priserna på byggmaterial direkt inverkar på hyrorna för alla landets hyresgäster. Med höjda priser på byggmaterial följer nämligen höjda hyror. Och när byggmaterialkostnaderna stiger, höjs också kostnaderna för byggande av skolor, sjukhus, gator och vägar, vilket även slår igenom på våra skattsedlar.
Nr 23 Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Claeson säger, att de ökade kostnaderna slår igenom på både hyror och annat. Men då skall vi också komma ihåg att bakom de ökade kostnaderna och priserna ligger = mycket av löner och sociala kostnader som har beslutats i avtal och = Förstatligande av som vi även i det här huset har enats om. Detta betyder mycket när = viss byggnadsmatedet gäller prisbilden, även i byggnadsindustrin, trots att den inte hör = rialindustri till de mera arbetsintensiva branscherna. Så vill jag gärna än en gång säga att jag är för fri konkurrens mellan olika företag. Vinstbegreppet måste vi acceptera. De företag som inte går med vinst kan nämligen inte bestå, och de kan inte heller ge de anställda trygga jobb. Därför är det viktigt att vi ekonomiskt får ett sådant klimat i landet att företagen går bra. Då har också de anställda det bra. Detta bygger på det ekonomiska system som jag och många andra förordar och som innefattas i begreppen fri konkurrens och marknadshushållning. Här har herr Claeson och jag skilda värderingar — det är bara att konstatera att det är på det sättet. Vi menar från utskottets sida att det i första hand är genom frivilliga överenskommelser mellan samhälle och aktuella företag som det allmänna bör söka få ökat inflytande över de företag som arbetar på marknaden med hög koncentration. Detta är vad utskottet har uttalat i princip, och den målsättningen ställer jag mig bakom.

Herr talman! Näringsutskottet har avstyrkt vår motion om överförande av Pressbyråkoncernen i samhällelig ägo i stort sett utan motivering. Jag skall bara ge ett motiv för bifall. På väg hit nu på morgonen gick jag igenom det utbud av böcker som fanns vid sju Pressbyråkiosker. Det var: Krypande fasa. Kärleken och döden. Anonym död. Ellys bröllop. Prinsessa mot sin vilja. Kungen och Silvia. Silvias första år. Silvia och Carl-Gustaf. Förutom ett antal usla westerns var det i stort sett vuxenutbudet av litteratur. För ungdomar erbjöds Hondagänget, En ros åt Lotta och annat skräp och för barnen slutligen fanns det Kalle Anka och Blondie i ett otal versioner. Litteraturfrämjandets En bok åt alla återfanns utställd i en Pressbyråkiosk. Skälen till en kommunalisering eller ett förstatligande av Pressbyråkoncernen är alltså i första hand kulturpolitiska — men kulturutskottet har över huvud taget inte yttrat sig över vår motion, vilket jag finner mycket märkligt. Frågan har tagits upp tidigare. Bl. a. hade litteraturutredningen ett långt resonemang om bokdistributionen och en av dess ledamöter, Stellan Arvidson, reserverade sig i utredningen för ett större samhällsansvar i denna del, eftersom han ansåg att det vore en kulturpolitisk insats av största vikt för att göra bra litteratur tillgänglig för en större allmänhet. Det är alltså detta som är bakgrunden till vpk:s förslag. Vi anser inte att det är förenligt med en god kulturpolitik att låta den omfattande distributionsapparat som Pressbyrån utgör helt behärskas av kommer sialismens lagar. Man kan inte ens hävda att lågt ställda krav på valfrihet uppfylls, eftersom utbudet så helt domineras av underhållsvåld och nonsenslitteratur, av kvinnodiskriminerande och förljugna böcker och tidskrifter. Ett samhälleligt övertagande innebär inte en minskning av utbudet utan en vidgning. I dag råder ett slags censur på bra böcker, eftersom det i första hand är de som ligger undanstoppade under disken medan den lättsålda skräplitteraturen exponeras. Vi anser att samhället borde inse sitt ansvar härvidlag och se till att motsatsen blir fallet — att det är den bra litteraturen som skall saluföras i första hand. Det kräver mer. Det kanske inte ger lika höga profiter på kort sikt, men det vore som sagt en kulturpolitisk insats av största vikt. Herr talman! Det finns även en rad andra skäl som talar för ett förstatligande eller en kommunalisering av hela Pressbyråkoncernen, men jag tänker inte gå in på dem närmare. De skäl jag redan anfört anser jag mer än tillräckliga. Med detta vill jag yrka bifall till vår motion 966.

Herr talman! Eva Hjelmström har under morgonen gjort en mycket noggrann studie av bokutbudet i Pressbyråkioskerna. Jag kan också förutsätta att Eva Hjelmström då har sett att bokutbudet är en mycket liten del av utbudet i Pressbyråkioskerna. Det framgår också av utskottets betänkande. Eva Hjelmström angav som motiv för förstatligande att det är ett kulturpolitiskt mål som vpk vill nå genom att förstatliga Pressbyråkioskerna. Man kan då konstatera att koncernomsättningen för hela Pressbyrån med alla dess dotterbolag var 2,3 miljarder under 1976. Av det utgjorde bokförsäljningen 10,6 miljoner. Litteraturutredningens huvudbetänkande innehöll uppgifter om hur stort konsumentvärdet för allmänlitteratur var. 1970 var det 418 miljoner. Räknar man upp detta belopp till dagens penningvärde med hänsyn till den inflation och kostnadsutveckling som skett under de senaste sju åren kommer man fram till att det här i Sverige i dag säljs allmänlitteratur för ungefär 600 miljoner. Pressbyråns insats här är alltså försvinnande liten. Pressbyråns omsättning baserar sig inte i någon större utsträckning på försäljning av böcker utan framför allt på distribution av tidningar och tidskrifter, inte minst porrförsäljning och liknande. Jag har svårt att tänka mig att statsmakterna skulle ha något större intresse av att ta över hela denna verksamhet, eftersom den sköts bra. Eva Hjelmström talade om profitintresset — det måste ju alltid finnas med, för det ger liksom en skum bild av hela verksamheten. De här företagen har inga vinstintressen i den bemärkelsen att man kan kalla det för profit. Den redovisning som görs i utskottsbetänkandet visar att verksamheten i stort sett gått ihop och lämnat litet grand över. Den här frågan har tidigare behandlats här i riksdagen. Konstitutionsutskottet har yttrat sig över den, och vi i näringsutskottet anser inte att det finns anledning att tillstyrka motionen. Massmediakoncentrations utredningen kommer i sitt arbete i samband med frågan om företagsstrukturen att ta upp även denna fråga. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sven Andersson hävdar att bokutbudet är en mycket liten del av Pressbyråkoncernens verksamhet. Men det vore väl ett skäl för att överföra pressbyrån i samhällelig ägo! Jag kan inte riktigt förstå den inställning Sven Andersson redovisade. Han tycker uppenbarligen att det är bra att Pressbyrån har ett begränsat bokutbud — och dessutom ett så uselt bokutbud. Det gäller f. ö. även tidningsutbudet. Jag kunde t.ex. inte se Ord & Bild i någon av de kiosker jag besökte i morse. Och var finns t.ex. kvinnobulletinen? Sven Andersson anser att Pressbyråkoncernen sköts bra. Jag tycker nu inte att det är ett bra sätt att sköta en så omfattande distributionsapparat som koncernen ändå utgör att i första hand saluföra böcker av det slag jag tidigare nämnde och inte på något aktivt sätt försöka föra ut bra litteratur. Sven Andersson påstod att Pressbyråkoncernen inte drivs med vinst. Det får stå för honom. Jag tror att ett besök i tunnelbanan vore bra för Sven Andersson. Varken utbudet eller de priser man satt på detta utbud talar för att Pressbyrån inte skulle drivas med vinsten som första målsättning och enligt kommersialismens lagar.
Herr talman! Det kan möjligen inte föresväva Eva Hjelmström att Pressbyrån tillhandahåller de tidskrifter och böcker som efterfrågas? Det är väl annars helt naturligt. Det kanske också kan bero på att när människor skall köpa litteratur söker de upp en bokhandel i samhället. Jag vill inte diskutera smak osv., men det är alldeles klart att ni i er motion inte har kunnat dokumentera era skäl för ett överförande av Pressbyrån i statlig ägo.
Herr talman! När vi hade den stora kulturpolitiska debatten häromåret ansåg faktiskt folkpartiet att det krävdes att man aktivt försökte få ut bra litteratur. Det är uppenbarligen ingenting som Sven Andersson i Örebro står för när han hävdar att vad Pressbyråkoncernen skall göra är bara att föra ut vad folk efterfrågar. Men folk får ju ingen chans att efterfråga den goda litteraturen — det var poängen i mitt anförande — eftersom den över huvud taget inte exponeras. Om Pressbyråkoncernen insåg sitt ansvar skulle den i första hand ställa ut Litteraturfrämjandets böcker, av vilka många är väldigt bra. Den skulle ställa ut de bra tidskrifterna. Nu gör den inte detta utan den för ut våldslitteratur och kvinnodiskriminerande litteratur av usel karaktär. Det är den man får se när man kommer ner i tunnelbanan.
Herr talman! I motionen 1976/77:965 skriver ni: ”Man kan diskutera om det mest ändamålsenliga är att Pressbyrån kommunaliseras eller förstatligas. För det senare alternativet talar dess monopol på kioskverksamhet på järnvägens mark.” Huvudmotivet i motionen är alltså att kioskerna ligger på järnvägens mark.
Herr talman! Då har Sven Andersson i Örebro läst vår motion synnerligen dåligt. Sven Andersson har uppenbarligen över huvud taget inte följt med i den kulturpolitiska debatt som vi har haft här i riksdagen. Vad vi åsyftar med kommunalisering eller förstatligande är helt enkelt att verksamheten skall överföras i samhällets ägo, men sedan kan man diskutera om det skall bli ett förstatligande eller en kommunalisering. Den frågan vill vi ha snabbutredd. Men det förhållandet att kioskerna ligger på järnvägens mark utgör inte ett skäl för att Pressbyråkoncernen bör föras över i samhällets ägo. Om Sven Andersson tror det har han följt debatten dåligt.

Herr talman! Följande annonstext kunde man läsa i ICA-nyheter i januari i år apropå Mölnlyckes kampanj för någonting som heter Saba Mini: ”Vad händer nu när Mölnlycke kommer med en binda som är mycket mindre än andra bindor? Saba Mini är den största bindnyheten sedan pappersbindorna kom. Det är den första bindan som är gjord speciellt för de dagar man har lite mens, t.ex. dagarna i slutet av mensperioden. Det är den första bindan som passar bra att använda som trosskydd vid flytningar. Den är inte stor och klumpig som de vanliga bindorna. Och det är också en binda som kan användas som ett bra komplement till tamponger, då man har riklig mens och inte litar på sin tampong. Trots att Saba Mini är liten suger den upp bra. Den fungerar efter samma princip som våra andra bindor. Den är också mjuk och skön. Och självklart mycket lättare att ta med sig i handväskan. Slutsats: Saba Mini är en binda som saknar motsvarighet. Därför kommer den att öka den totala marknaden. Vi kommer att nå 80 96 av alla kvinnor i Sverige. Frågan är om någon annan bindnyhet fått så starkt stöd som Saba Mini. För det första så berättar vi om Saba Mini i de stora morgontidningarna. På helsidor i Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet. För det andra har vi helsidesannonser i de stora kvällstidningarna. I Expressen, Aftonbladet, GT och Kvällsposten. Två gånger i varje tidning! För det tredje har vi uppslagsannonser i veckopressen i färg. I Allas Veckotidning, Hemmets Veckotidning, Min Värld, Mitt Livs Novell, Året Runt, Hemmets Journal, Hennes, Femina och Ica-kuriren. Efter uppslagen kommer helsidesannonser i alla tidningar under hela våren. Vi sprider ut över 5 miljoner rabattkuponger värda 3 kronor. " Så fortsätter rabblandet för någonting som heter Saba Mini. Det här, herr talman, är rena rama nyset. Efter att ha läst liknande annonstexter för mensskydd förstår man att mensskydden blir dyra. Det är kvinnorna som i praktiken får betala både för reklamannonserna — en helsida i Dagens Nyheter lär kosta nästan 50 000 kr. — och produktutvecklingen. Det förhållandet att 2 miljoner kvinnor i Sverige menstruerar är föremål för en hänsynslös profitjakt mellan företag som producerar mensskydd. Denna vinst får som sagt kvinnorna betala för. Det finns över 40 olika produktvarianter av mensskydd. Mölnlycke AB har 67 926 av marknaden när det gäller bindor och 93 926 av alla tamponger, nästan en total täckning av marknaden. Mensskydd är dyra. Reklamen och den s.k. produktutvecklingen svarar för en stor del av prishöjningarna på mensskydd. Prishöjningarna har varit betydande. Mellan 1973 och 1974 höjde t.ex. Mölnlycke sina priser med 43 26. Även mellan 1976 och 1977 har prisökningar ägt rum. Det finns ett undantag när det gäller prisnivån på mensskydd. Apoteksbolagets mensskydd kan köpas mycket billigare. Det går med andra ord att producera relativt kostnadslåga mensskydd. Tyvärr upptar Apoteksbolagets andel av försäljningsvolymen bara 5 26 av marknaden, alltså väldigt litet jämfört med Mölnlycke AB, som kan hålla höga priser. Vpk föreslår i motionen 558 att priset på mensskydd sänks och att prisstopp införs. Utskottet verkar hålla med motionärerna om att priset är för högt. Men utskottet nöjer sig med att konstatera att det fanns ett prisstopp under 1975. Trots detta prisstopp så höjdes priserna med 2 96 det året, eftersom detaljhandeln efter 1975 års lönerörelse fick rätt att höja sina s.k. marginaler. Den femöring som Mölnlycke sänkte sina priser med åts upp på annat håll. Och prissänkningen omfattade bara ett begränsat sortiment dessutom. Och kvinnorna får betala också i fortsättningen. Sedan pekar utskottet på att det har funnits s.k. anmälningsplikt fram till i år. I dagarna har prisstoppet för andra gången gått ut, och den nuvarande prishöjarregeringen kommer säkert att sanktionera fortsatta höjningar av priset på mensskydd. Utskottet hänvisar också till att det nu finns en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ”riktlinjer för marknadsföring av dessa produkter”. Det är i och för sig bra, men det innebär ingen prissänkning att man arbetar med de frågorna. Utskottet refererar vidare till en undersökning som gjorts bland kvinnor angående mensskydd. Bara denna undersökning borde föranleda utskottet att låta rekommendera regeringen att vidta åtgärder för prissänkning. Men så har inte skett. I stället hänvisar man till att Pressbyrån nu har börjat saluföra mensskydd - som om det vore någon garanti för lägre priser. Pressbyrån är ett vinstjagande företag och låter följaktligen kvinnorna få betala Pressbyråns vinst med höga priser på mensskydd. Förra året tyckte utskottet att en för konsumenterna positiv utveckling hade börjat. Det tycker utskottet fortfarande. Utskottet anför: ”Sedan våren 1977 finns sålunda en överenskommelse mellan SPK och de två största tillverkarna om att dessa skall förhandsanmäla planerade prishöjningar till SPK.” Det är verkligen skrattretande, om utskottet tror att anmälningsförfarandet leder till vettiga priser. Det finns, herr talman, med andra ord all anledning för mig och vpk att yrka bifall till motionen 558 för att ge kvinnor billiga mensskydd.

Herr talman! Frågan om prissättningen på och marknadsföringen av menstruationsskydd har under flera år behandlats av näringsutskottet. Också flera organisationer och myndigheter har ägnat frågan stor uppmärksamhet. Inte minst kvinnoorganisationerna har engagerat sig i denna sak. Det är naturligt, eftersom menstruationsskydd utgör en stor utgift för alla kvinnor under en stor del av livet. Jag tänker här redovisa utskottets bedömning vid behandlingen av denna motion. En hel del av dessa saker har Inga Lantz redan berört, men jag kommer alltså att redovisa utskottets syn på denna fråga. Vid en granskning av marknaden som näringsfrihetsombudsmannen gjorde 1974 konstaterades att avsevärda prisökningar förekommit och att konsumentpriset i Sverige låg högt i jämförelse med priserna i andra europeiska länder. Detta var givetvis en otillfredsställande utveckling. Sedan dess har överläggningar förekommit mellan NO och det företag som det då gällde om sänkningar av priset på produkterna. Överläggningarna utmynnade också i en utfästelse om prissänkning med 10 96. Vid flera tillfällen har det under tiden från 1974 fram till nu även rått prisstopp. Sedan det senaste prisstoppet har gått ut råder en skärpt prisövervakning i konsumtionsledet. Efter det att näringsutskottet senast behandlade frågan för ungefär ett år sedan har stätens prisoch kartellnämnd fortsatt att uppmärksamma förhållandena inom branschen. Man har också träffat en överenskommelse med de större tillverkarna av menstruationsskydd om att dessa skall förhandsanmäla planerade prishöjningar till SPK. Dessutom har en ökad priskonkurrens kommit till stånd genom att bl.a. Apoteksbolaget säljer billigare menstruationsskydd. Tyvärr har Apoteksbolaget endast en liten del av marknaden, och man borde kanske på det hållet försöka marknadsföra sina produkter bättre, så att flera kvinnor blir medvetna om att det finns billiga menstruationsskydd. Sedan hösten 1976 pågår ett arbete inom konsumentverket för att få fram riktlinjer för marknadsföring av menstruationsskydd. Utskottet räknar med att de förhållanden som tas upp i motionen kommer att uppmärksammas av konsumentverket i dess arbete. Utskottet konstaterade vid behandlingen av ärendet, som Inga Lantz mycket riktigt påpekade, att en för konsumenterna positiv utveckling har börjat genom åtgärder som vidtagits dels av statens prisoch kartellnämnd, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentverket, dels i produktionsoch distributionsleden. Utskottet förutsätter också att den utveckling som har påbörjats för att komma till rätta med de kritiserade förhållandena inom branschen skall fortsätta i en för konsumenterna positiv riktning. Vi har från utskottets sida bedömt frågan så att det för dagen inte bör tillgripas några speciella åtgärder men att frågan bör följas fortlöpande och med uppmärksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 8.
Herr talman! Det verkar som om utskottet fortfarande tror att det förhållandet att företagen nu är tvungna att anmäla att de tänker höja priserna har någon dämpande effekt på prishöjningar. Så är det ju inte, och framför allt får det inte effekten att priserna sänks. Vpk är ju ute efter att priserna skall sänkas och att det sedan skall råda prisstopp. Jag tycker att man kan titta litet på hur utvecklingen har varit för Mölnlycke. De siffror jag har är visserligen litet gamla, men ingenting tyder på att det skett någon speciell förändring. 1974 låg företagets vinst mellan 20 och 35 26. Så man tar verkligen ut vinster på det förhållandet att kvinnor behöver menstruationsskydd. En annan siffra som jag tycker att det finns anledning att titta på i sammanhanget är reklamkostnaderna. Kostnaden för annonsering i tidningar och på bio uppgick förra året till nästan 5 milj.kr. Om man räknar med att annonskostnaderna utgör hälften av de totala reklamkostnaderna, skulle det bli ungefär 10 milj.kr. om året för reklam. Detta är också pengar som läggs på mensskydden och som kvinnor får betala. Jag tror att man måste se på den här frågan på ett annat sätt än utskottet gör och låta de medicinska, hygieniska, sociala och ekonomiska aspekterna motivera ett aktivt ingripande så att priserna sänks på mensskydd. Priserna är alldeles för höga, och att det nu finns ett anmälningsförfarande kan ju inte vara till fyllest. Sedan sades det också att det har skett en positiv utveckling för konsumenterna det senaste året. Om man inbegriper att nu har flera människor börjat intressera sig för frågan, så kan det vara riktigt, men i praktiken har det inte hänt någonting — inte för kvinnorna i alla fall, som betalar skyhöga priser för mensskydd som de ju är tvungna att ha. Därför krävs det, som vpk-motionen säger i sin att-sats, en prissänkning och ett prisstopp och en kontroll över verksamheten. Vidare är det alldeles onödigt med en produktutveckling som leder till 40 olika varianter av samma produkt. Det medför också kostnader som kvinnor får betala.
Herr talman! De påpekanden som Inga Lantz gjorde om allt som man behöver titta på är alldeles riktiga. Jag anser att detta är frågor som konsumentverket får ta sig an och diskutera för att komma fram till en lösning. Sedan har vi ju Apoteksbolagets vara som är billigare än övriga. Där har det skett en förändring, så att konsumenten kan köpa billigare menstruationsskydd.
Herr talman! Jag tycker att man undandrar sig ansvaret i den här frågan genom att bara skjuta över den. När så mycket siffror visar på ett orimligt förhållande — annonskostnader, reklamkostnader, produktutveckling, vinstutveckling — borde utskottet ha tagit bladet från munnen och sagt: Detta kan inte få fortsätta! Man undandrar sig ansvaret, om man inte är beredd att vidta åtgärder. Att Apoteksbolaget har börjat sälja billigare mensskydd är väldigt bra, men som det har sagts är det bara 5 96 som får del av detta. De allra flesta kvinnor är tvungna att gå ut i handeln och betala skyhöga priser. Därför måste någonting göras åt den delen av marknaden, menar vi.

Herr talman! När det gäller arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4 om datafrågor inom arbetslivet tycker jag att det är intressant att notera att det inte finns några borgerliga motioner. Motionerna kommer framför allt från socialdemokratiskt håll, och dessutom finns det en vpk-motion. Detta illustrerar på sitt sätt den brist på intresse som tydligen föreligger på den borgerliga sidan för att bredda datadebatten till att gälla andra områden än enbart integritetsskyddsaspekterna i en mera snäv bemärkelse. Det är klart att debatten om datatekniken och den personliga integriteten i och för sig har varit nödvändig och viktig. Samtidigt finns det emellertid anledning att beklaga att datateknikens övriga effekter för samhället och den enskilde inte alls har uppmärksammats i samma utsträckning av den allmänna opinionen. Enligt min och många andras mening är dessa effekter på sikt med all säkerhet minst lika viktiga som de renodlade integritetsfrågorna, om de inte redan nu har uppnått den digniteten. Med utgångspunkt i socialdemokratins politiska värderingar har det känts särskilt viktigt för oss att uppmärksamma de problem och de risker som datatekniken kan innebära på arbetslivets och sysselsättningens område. Det sker i och för sig i en positiv anda, därför att utmärkande för socialdemokratin är dess övertygelse om teknikens och forskningens stora betydelse för framåtskridandet och människans frigörelse. Vi har alltså en klart positiv grundinställning till utnyttjandet av datorer i arbetslivet. Förutsättningen är dock att datorutvecklingen kan anpassas till de allmänna strävanden på arbetslivets och sysselsättningens område som socialdemokratin och löntagarnas organisationer bekänner sig till. Vi anser också, att om — som nu sker i alltför stor utsträckning — enbart de fria marknadskrafterna får styra införandet av datatekniken, blir det de ekonomiskt starka grupperna i samhället som avgör var datatekniken skall användas och hur den skall utformas. Enligt vår mening krävs det därför en medveten politik från samhällets sida för att stärka det demokratiska inflytandet över datateknikens utnyttjande i olika sammanhang. Det är nödvändigt att samhället vidtar konkreta åtgärder, så att datatekniken styrs i en sådan riktning att även andra gruppers intressen än de ekonomiskt starkas blir tillgodosedda. När det gäller datatekniken i arbetslivet är det de anställda som befinner sig i underläge. Det är de som får ta de första stötarna vid omställningarna. Datasystemen har hittills knappast varit utformade så, att de stöder deras intressen — för en bättre arbetsmiljö och för ett större inflytande över den egna arbetssituationen. Här måste samhället ställa upp på de anställdas sida.

I ett land som Sverige med dess höga levnadsstandard och stora utrikeshandel blir datatekniken ett allt viktigare instrument för fortsatt välstånd. Vi vet dock att en nära nog enhällig expertis anser att datatekniken under de närmaste årtiondena kommer att medföra mycket genomgripande förändringar inom olika delar av samhällslivet. Den stora frågan är nu: Hur snart kommer dessa förändringar, och vilka uttryck kommer de att ta sig inom .olika delar av näringslivet och arbetslivet? Vår handlingsfrihet är inte hundraprocentig på detta område. Men om vi är medvetna om vad vi står inför kan vi också styra utvecklingen på ett bättre sätt. Detta är bakgrunden till de socialdemokratiska motioner som tar upp kravet på en parlamentarisk utredning av datateknikens effekter på den framtida sysselsättningen och på strukturen inom näringslivet. Det är glädjande att detta centrala yrkande nu har samlat ett enhälligt arbetsmarknadsutskott bakom sig. Vi motionärer tycker att det är det väsentliga. Vi hade en del yrkanden på andra områden, men för dagen nöjer vi oss med att yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 4.

Herr talman! Som Lennart Pettersson nyss har sagt föreligger det motioner bara från socialdemokraterna och kommunisterna i denna fråga, och jag skall i det här sammanhanget inskränka mig till att i stort sett instämma i de synpunkter som Lennart Pettersson här har framfört. Jag menar dock att det i detta sammanhang också finns anledning att ställa de yrkanden om förbättringar som har framförts motionsvis.

Herr talman! Jag har inte så mycket att invända mot Lennart Petterssons inlägg, där han i huvudsak tog upp det yrkande som socialdemokraterna ställt i sin partimotion och som också återfinns i en enskild s-motion, nämligen att man skall ytterligare belysa sysselsättningseffekterna av datoriseringen i samhället. Vi har sagt att detta är ett problem som man behöver fortsätta att fundera över. Utskottet har enats om att begära en utredning med parlamentariskt inslag. Nu har denna fråga ingalunda legat i lägervall, utan man har tvärtom varit aktiv på flera fronter för att ta reda på vad som händer i samhället genom den alltmer ökade användningen av datorer. Låt mig t.ex. erinra om statistiska centralbyråns undersökningar, som redovisar intressanta räkneexempel. Men jag tror att Lennart Pettersson är lika väl medveten som jag om att det är mycket svårt att ange hur pass exakta sådana sifferuppgifter kan vara, eftersom de sekundära effekterna blir många. Det är inte så svårt att räkna ut den primära effekten av att byta ut en dator mot ett visst antal människor, men en sådan strukturförändring får alltså även en mängd sekundära effekter, som är utomordentligt svåra att beräkna. Men detta tror jag att vi är rätt eniga om, och jag har ingenting emot att man fortsätter att försöka belysa dessa viktiga frågor som uppstår med en snabb teknologisk utveckling. Det som föranledde mig att begära ordet efter Lennart Petterssons anförande var framför allt att han uttryckte en viss förvåning över att det i dag inte föreligger några motioner från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet i denna fråga. Jag vet inte vad det var för sura rönnbär som Lennart Pettersson hade fått i sin mun när han sade detta — det borde ändå vara klart för var och en av kammarens ledamöter att vi på folkpartihåll varit utomordentligt aktiva när det gällt att ta upp hela dataproblemet. Kerstin Anér är väl den i denna kammare som mest framgångsrikt har pekat på de frågor som följer med ett ökat utnyttjande av datorer, framför allt på integritetsområdet. Det kan i detta sammanhang vara värt att erinra om den uppmärksammade boken Du och din dator, som hon gav ut tillsammans med Jan Freese. Nog har folkpartiet varit med i denna debatt, Lennart Pettersson. Det bör vi väl också kunna slå fast. Det finns en rad partimotioner, där vi har varit inne på hela spektret av frågeställningar kring datoriseringen i samhället. Att folkpartiet nu i regeringsposition i stället arbetar från kanslihusets bas är lika självklart som det var för socialdemokraterna i ett tidigare skede. Jag vill här påpeka att det förekommer en stor aktivitet alltfort från vårt håll. Statsrådet Mundebo är exempelvis ordförande i en samrådsgrupp, som just skall ta upp många viktiga frågor på dataområdet för att, som det står i direktiven, få till stånd en medveten datapolitik. Till sist, herr talman, vill jag vända mig till vpk-representanten Claeson, som yrkade bifall till partiets motion. Utskottet har sagt att de frågor som ni reser i denna motion bör lösas med hjälp av den nya medbestämmandelagen. Det är en sak som vi är helt eniga om i utskottet. Jag finner därför ingen anledning att fortsätta polemiken på den punkten.
Herr talman! Herr Wirtén säger att orsaken till inaktiviteten på dataområdet i år hänger samman med att man nu tagit över regeringsansvaret. Därför väcks det inga motioner. Det är en regel som man inte följer i andra sammanhang, utan det brukar läggas fram motioner på politikens centrala områden från enskilda ledamöter i denna kammare även om de tillhör regeringspartierna. Jag kan gärna vitsorda att Kerstin Anér har jobbat intensivt med datafrågorna, speciellt med integritetsskyddsaspekterna. Något av vår kritik mot borgerligheten gäller just att den i så hög grad har förblindats av integritetsskyddsdebatten, att man har glömt den lika viktiga integritetsfråga som har att göra med datorerna i arbetslivet. Det kan i många fall och i ökad utsträckning bli så att datatekniken introduceras i arbetslivet på ett sätt som i vid mening innebär ett hot mot löntagarnas integritet, nämligen en mera styrd utveckling för deras del, mindre frihet att forma sina egna arbetsuppgifter och liknande. Det räcker inte med att ha datainspektionen till hjälp för att klara upp dessa frågor. Här behövs fackliga krav, och sådana kommer nu i ökad utsträckning. Här behövs framför allt alternativ forskning och utveckling, så att man på ett positivt sätt kan diskutera hur datatekniken skall hjälpa till att främja företagsdemokratiska strävanden, att främja strävanden efter en förbättrad arbetsmiljö. Vi menar från socialdemokratiskt håll att de borgerliga partierna har varit betydligt mindre enträgna att ta upp den debatten än när det gällt andra debatter i fråga om datatekniken. Herr Wirtén framhöll att det här är svåra frågor. Han antydde därmed möjligen att därför kan man kanske inte hoppas så mycket av en sådan här utredning. Jag har precis motsatt uppfattning, herr Wirtén.

Det är därför som den här motionen har skrivits. I dataindustriutredningens betänkande gjordes ett försök att i grova drag ange effekterna av datatekniken på sysselsättningen — både de primära och de sekundära effekterna. Nu måste vi ta ett steg ytterligare och mera i detalj gå in i olika branscher. Vi vet att det kommer att bli stora omställningar framöver, men vi känner inte till omfattningen av dem eller exakt var de kommer in, och det är därför som den parlamentariska undersökningen behövs. Eftersom vi är överens om den saken — arbetsmarknadsutskottet är enigt på den punkten — antar jag att också Rolf Wirtén har den uppfattningen och att vi gemensamt skall medverka till att det blir en djupgående och inträngande parlamentarisk utredning. Från socialdemokratiskt håll uppfattar vi utredningen som mycket viktig.
Herr talman! Rolf Wirtén hänvisar till att förslaget i vpk-motionen om vetorätt i det avseendet lämpligen kan tillgodoses via medbestämmandelagen. Vi är från vpk:s sida emellertid kritiska mot medbestämmandelagen och dess innehåll. Den ger trots allt bara begränsade möjligheter för lönarbetarna att agera i denna och liknande frågor. Vi förlitar oss således inte på att frågan om vetorätt i det ärende vi nu diskuterar kan lösas genom medbestämmandelagen, och vi begär därför särskild lagstiftning. Vi anser att denna fråga är så betydelsefull för arbetarna att vi inte med hänvisning till en eventuell lösning — genom medbestämmandelagen eller på annat sätt — vill ge avkall på utan vidhåller vårt förslag i motionen.
Herr talman! Får jag först säga att Lennart Petterssons påstående om inaktivitet från vår sida när det gäller datoriseringen är felaktigt. Jag påpekade i mitt första inlägg att det tvärtom pågår en intensiv verksamhet från vårt håll. Jag tänker då framför allt på den Mundeboska samrådsgruppen. Det är ett arbete på bred front. Uppgiften är att fortsätta och fullfölja det arbete som hittills har utförts inom dataområdet. Lennart Pettersson har ju haft möjlighet att tidigare — från regeringssidan — aktualisera sysselsättningseffekterna. Varför har Lennart Pettersson inte gjort någonting på det området i ett tidigare skede? Först nu har han visat någon aktivitet. Det är litet överraskande att den aktiviteten kommer så sent. Vi däremot fortsätter samma verksamhet på datapolitikens område som under vår oppositionstid, men nu i regeringsställning. Dataindustriutredningen nämnde Lennart Pettersson också. Det är riktigt att även den utredningen var inne på de här spörsmålen, men det intressanta är att den var färdig 1974. Sedan dess har den gamla regeringen låtit den ligga, jag kanske rent av kan säga i malpåse. Varför har man inte visat större intresse under den tid då Lennart Petterssons eget parti kunde påverka de här frågorna? Herr Claeson, jag menar naturligtvis att önskemålen vad gäller den lag som ni efterlyser i er motion i de flesta fall går att tillgodose via den förhandlingsrätt som de anställda har fått genom medbestämmandelagen. Som jag sade förut har utskottet varit helt enigt om att den vägen bör vara den första för att få till stånd inflytande från de anställdas sida över datapolitiken i företaget, oavsett om företaget är privat eller i offentlig sektor. — Jag tror att vi får låta nöja oss med detta för dagen.
Herr talman! Herr Wirtén frågar varför inte socialdemokratin har varit aktiv tidigare. Han pekar ju själv på svaret, vi har varit aktiva. Dataindustriutredningen tillsattes av den socialdemokratiska regeringen 1972 just för att diskutera dessa saker, kanske framför allt för att ta upp frågan kring näringspolitiken på dataindustriområdet, en fråga som då var mycket akut. Dataindustriutredningen kom fram till vissa mycket bestämda rekommendationer och betonade att det behövdes en samordning av svensk datorindustri. Det är främst det som vi upplever nu i form av en proposition som kommer till riksdagen med förslag om sammanslagning av Stansaab och Datasaab. Det ger en grund för en näringspolitisk satsning på detta område som det har varit väldigt svårt att få fram. Man kan tycka att det har förflutit för lång tid från det att dataindustriutredningen lade fram sitt förslag och till det att den här propositionen nu kommer. Men tyvärr är det ju i sådana här sammanhang mer än en part som är inblandad. Motbarten i det här fallet, SAAB SCANIA, har inte på något sätt velat medverka till att lägga grunden för en livskraftig svensk datorindustri. Det är därför som vi har haft dessa upprepade förseningar. Det kan icke rimligtvis göras till en belastning för den socialdemokratiska regeringen. Jag antar att Rolf Wirtén mycket väl känner till att industriminister Rune Johansson på sin tid gjorde utomordentligt stora ansträngningar att få till stånd den här sammanslagningen. Först sedan SAAB-SCANIA uppenbarligen hade kört Datasaab extra långt ner i botten var man tydligen beredd att gå in i det här samarbetet.' Jag vill alltså en passant i dag beklaga den tvekan och det dröjsmål som här har orsakats genom att SAAB-SCANIA:s styrelse tidigare har varit negativ till ett samarbete mellan Stansaab och Datasaab. Nu har det i alla fall kommit, och det noterar vi med tillfredsställelse. Sedan gör Rolf Wirtén ett stort nummer av den Mundeboska sam rådsgruppen, som ju i massmedia, i varje fall pressmeddelandevis, spelades upp som ett stort organ som skulle skapa en medveten datapolitik. Låt mig då säga att det föreligger ganska oklara uppfattningar om vad den Mundeboska samrådsgruppen egentligen skall göra. Är den ett beredningsorgan mellan departementen för regeringen, så har den ju enligt sin konstitutionella uppläggning nog så begränsade befogenheter. Är den en ny stor utredning på det datapolitiska området, så kan jag bara notera att man från regeringspartiernas sida inte velat ha med oppositionspartierna och att man därmed bryter en mycket viktig tradition inom svenskt utredningsväsende, nämligen den att alla sidor bör vara representerade när man tillsätter en utredning på ett område som detta. Så småningom blir det väl klarhet om vad den Mundeboska samrådsgruppen skall göra eller inte göra. F.n. betraktar jag den som ett rent, snävt beredningsorgan för regeringen, och än så länge har det inte lagts fram några bevis för att den skulle ha mera utredningsbetonade arbetsuppgifter.
Herr talman! Rolf Wirténs senaste inlägg styrker mig bara i uppfattningen att man bör lagstifta på det här området. Man bör få en lagstiftning som ger de anställda avgörande inflytande och vetorätt och arbetsköparen informationsplikt minst ett år i förväg vid införande av datorbaserade styrsystem inom näringsliv och förvaltning. Rolf Wirtén säger att det i de flesta avseenden nog går att tillgodose dessa intressen på annat sätt än genom den lag vpk föreslår. I vilka avseenden går det? Jag tycker att Rolf Wirténs inlägg visar hur pass osäkert det är. Enligt min mening är det en litet nonchalant behandling som utskottet gett vårt förslag, därför att om utskottet menar att det är fullt klart att man kan tillgodose dessa intressen i de flesta avseenden borde utskottet också peka på i vilka avseenden detta är möjligt. Men det är inte tillräckligt att man i några avseenden kan tillgodose kraven - de måste naturligtvis tillgodoses i sin helhet. Jag och mitt parti tror erfarenhetsmässigt inte så mycket på de möjligheter som Rolf Wirtén antytt i sina inlägg.
Herr talman! Jag menar, herr Claeson, att medbestämmandelagen är ett mycket centralt aktstycke som öppnar helt nya möjligheter för de anställda att komma till rätta med de spörsmål som berör dem på arbetsplatsen och det gäller inkl. olika datoriseringseffekter. Den nedtoning av MBL:s betydelse som herr Claeson gör sig till tolk för tyder på en uppfattning som jag inte alls delar. Jag tror att MBL är en väg att börja med, och vi får se vart den leder. Sedan till herr Pettersson. Jag vill bara kommentera herr Petterssons syn på den Mundeboska samrådsgruppen. Det är helt klart att den har bestämda riktlinjer. De finns att läsa, och herr Pettersson kan själv ta del av vad riktlinjerna innehåller. I utskottsbetänkandet räknas också upp några av de uppgifter som samrådsgruppen har.

Tvärtom gäller det att fullfölja datapolitiken sådan som den börjat utstakas, många gånger just på initiativ från folkpartiets sida. Samrådsgruppen har alltså att förbereda, samordna och i en rad väsentliga datapolitiska frågor arbeta fram regeringsförslag och att göra det snabbt. Därför är den uppbyggd på det sätt som Lennart Pettersson här tidigare tecknat, dvs. som en intern regeringsgrupp. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 4.
Herr talman! Nej, herr Wirtén, i er tolkning av vad det här beredningsorganet för regeringen skall göra är det inga små bitar. Men då är det inte heller något beredningsorgan. Då är det en utredning, en traditionell utredning som ställer vissa krav på representation, om vi skall följa en gammal fin utredningsprincip i svenskt parlamentariskt liv, nämligen att inte bara regeringspartierna skall vara representerade med sina riksdagsmän utan även oppositionen. Här har ni försökt att göra en konstruktion där ni tydligen är inriktade på att inte bara utestänga oppositionspartierna, om det nu är fråga om en stor ny utredning på det datapolitiska fältet, utan också utestänga representation för de anställda och deras organisationer. Herr Wirtén gjorde ju ett stort nummer av att man skulle ta upp sådana frågor om datasystemen som de anställda var intresserade av. Nu vill jag fråga herr Wirtén: Kan vi då vänta oss från regeringens sida en inbjudan såväl till oppositionspartierna som till de anställdas organisationer att få vara med i den här utredningen eller skall det bli något nytt hemligt organ, som endast skall stå till regeringskansliets förfogande? I så fall bryter ni en mycket viktig princip i svenskt utredningsväsende.
Herr talman! Till det sista vill jag bara foga en liten kommentar. Detta är ingalunda första gången en regering har interna samrådsgrupper. Jag skulle kunna gå tillbaka till den socialdemokratiska regeringen och peka på en mängd beredningsgrupper av det här slaget. Det är alltså ett mycket tunt argument från herr Pettersson. Men visst bör vi fortsätta med parlamentariskt utredningsarbete. Det gör vi. Det har tillsatts många utredningar just med parlamentariker sedan vi tog över i kanslihuset, och det vet Lennart Pettersson om. Just det som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4 är ett exempel på att man skall gå vidare när det gäller utredningsverksamheten på dataområdet — med speciell vinkling mot sysselsättningseffekterna. Det skall, som det står i betänkandet, ske under medverkan av parlamentariska företrädare och arbetsmarknadens parter. Vi har inte låst oss när det gäller vilken form utredningen skall få. Regeringen får riksdagens fullmakt att själv avgöra det: Antingen kan en ny utredning tillsättas eller också kan, som motionärerna angett i sina motioner, sysselsättningsutredningen möjligen få detta uppdrag i tilläggsdirektiv. Personligen tror jag kanske inte mycket på den senare vägen. Det är sannolikt bättre att tillsätta en ny utredning. Och självklart skall oppositionen vara med, Lennart Pettersson.
Herr talman! Så som herr Wirtén har formulerat den Mundeboska samrådsgruppens arbetsuppgifter är det alltså ingen intern samrådsgrupp till regeringskansliets förfogande. Det är snarare en ny utredning, från vilken oppositionen är utestängd. Jag bara noterar att så är fallet, och jag menar att det bryter mot den praxis som socialdemokratin har varit mycket angelägen om att vårda, nämligen att det i utredningar skall finnas representation också för de partier som inte är representerade i en regering. Herr Wirtén säger att det finns exempel på interna samrådsgrupper också från den socialdemokratiska tiden. Men det har varit högst interna samrådsgrupper, herr Wirtén, som har varit direkt inriktade på att — på basis av färdiga förslag från utredningar och liknande — bereda regeringens kommande propositioner. Men här är det nya saker som kommer in i bilden, herr Wirtén, enligt er redovisning här i dag och enligt de direktiv — jag vill kalla dem utredningsdirektiv — som har getts från statsrådsberedningen. Därför är de olika fallen inte jämförbara. Det här är ingen samrådsgrupp. Vi ställer därför kravet att oppositionen skall vara med i bilden. I och för sig är det bra att vi kommer med i den parlamentariska sysselsättningsutredningen. Det tackar vi för. Men det finns frågor som har att göra med datateknikens effekter på de anställdas arbetssituation i andra avseenden som också är viktiga. Där blir vi utestängda, genom den mycket speciella konstruktion som ni har hittat på med den Mundeboska samrådsgruppen. Det är bara att slå fast detta faktum. Det är dålig politik från den borgerliga regeringens sida att agera på det sättet.
Herr talman! Det var de utomordentligt intressanta avslöjandena av Rolf Wirtén nyligen i debatten som gjorde att jag fann mig föranlåten att begära ordet. Det står nu alldeles klart att den s.k. Mundeboska samrådsgruppen inte är någon intern samrådsgrupp. Gruppen, som tydligen också arbetar med utgångspunkt i kommittékungörelsens bestämmelser, är uppenbarligen en statlig utredning.

Den socialdemokratiska regeringen lät därför tillsätta en speciell datalagstiftningskommitté, som arbetar sedan ett år tillbaka. Vi har alltså en datalagstiftningskommitté med en parlamentariskt riktig sammansättning. Men när man tar del av de synpunkter herr Wirtén lämnat här i dag och de direktiv som lämnats för den s.k. Mundeboska samrådsgruppen, kan man konstatera att regeringen uppenbarligen inte avser att tillmäta resultatet av datalagstiftningskommitténs arbete någon betydelse. Man har tillsatt en egen kommitté, utan möjligheter till insyn för oppositionen, som arbetar med i stort sett samma frågor. Herr Wirtén nämnde att samrådsgruppen skall behandla integritetsfrågor. Det är ju det vi skall syssla med i datalagstiftningskommittén! Herr Wirtén nämnde att samrådsgruppen skall ta upp olika medborgargruppers inställning till datafrågor — i direktiven talas bl.a. om personnummerfrågan. Men allt detta är enligt direktiven uppgifter för datalagstiftningskommittén! Detta är utomordentligt intressant för oss som sitter i datalagstiftningskommittén och enligt direktiv har till uppgift att se över nu gällande datalagstiftning. Är vi överspelade innan vi gjort vårt arbete färdigt? En av ledamöterna i datalagstiftningskommittén, fru Kerstin Anér, som nu sitter vid sidan av herr Wirtén, ingår också i den Mundeboska samrådsgruppen. Jag tycker detta är utomordentligt egendomligt. Det är ett helt nytt system i det svenska utredningsväsendet. Riksdagen har begärt och tillsatt en parlamentarisk utredning som fått i uppgift att se över datalagstiftningen. Sedan tillsätter regeringen en ny utredning som arbetar efter kommittékungörelsens principer och som sysslar med samma sak som datalagstiftningskommittén. Men i den utredningen är icke oppositionen representerad! Detta är unikt för svenskt utredningsväsende. Vi anser från socialdemokratisk sida att om den s.k. samrådsgruppen verkligen skall se över samma saker som datalagstiftningskommittén, så finns det ingen anledning att inte oppositionen skulle få vara med. Under alla år sedan vi fick en datalagstiftning här i landet har Kerstin Anér och andra representanter för oppositionen i motioner krävt att riksdagen skall komma in på ett tidigare stadium i lagstiftningsarbetet. Men nu skall riksdagen tydligen ställas helt off-side! Det är utomordentligt intressant, herr talman!
Herr talman! Får jag lugna ner Kurt Hugosson litet — Kurt Hugosson tar till tongångar som är litet obekanta för oss. Det är inte alls så att datalagstiftningskommittén kommer att ställas åt sidan därför att man har en samrådsgrupp i kanslihuset. Hur många gånger Kurt Hugosson än upprepar att det är fråga om en ny utredning är det fel. Det är en samrådsgrupp som tillsatts i kanslihuset. Och den skall bereda viktiga förslag som är på väg till riksdagen. Den kommer inte på något sätt att ta bort de uppgifter som ni har i datalagstiftningskommittén. Jag kan lugna Kurt Hugosson på den punkten. Med det utredningsuppdrag som riksdagen nu beställer från regeringen kommer riksdagspartierna att få möjlighet att komma med och ge sin syn på just sysselsättningseffekterna genom datoriseringen. Jag kan inte på något sätt se att det är någon ny praxis på väg i förhållande till vad vi i detta hänseende har haft under tidigare år.
Herr talman! Mitt inlägg byggde på de uppgifter som herr Wirtén lämnade i sitt anförande. Där sade herr Wirtén att samrådsgruppen har till uppgift att utreda integritetsfrågor, medborgargruppers inställning till olika datapolitiska frågor, personnummerfrågan osv. Det är för att herr Wirtén själv har sagt att dessa frågor skall utredas som vi ställer oss litet undrande. Till detta kommer att den s.k. samrådsgruppen också består av ledamöter som inte ingår i regeringens kansli. Man har tagit ledamöter från Sveriges riksdag som representerar de borgerliga partierna medan däremot oppositionen är ställd utanför. Herr Wirtén får klara ut begreppen: Är det en utredning eller inte? Herr Wirtén sade i sitt inledningsanförande att samrådsgruppen skall utreda dessa frågor, och det är därför vi reagerar. Det går dessutom stick i stäv mot vad man från de borgerliga partierna under de senaste åren har krävt i Sveriges riksdag, nämligen att riksdagen på ett tidigare stadium skall få komma med i utredningsarbetet på datapolitikens område.
Herr talman! Kurt Hugosson tolkar in mer i mitt inlägg än vad jag har sagt. Jag har bara citerat ett enigt utskottsbetänkande som socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet också står bakom. Det står där: ”Den nya samrådsgruppens uppgift är enligt direktiven att utarbeta riktlinjer som krävs för en medveten datapolitik. Riktlinjerna skall i första hand avse förhållandena i statsförvaltningen men anses kunna bli av värde även för den kommunala förvaltningen och för näringslivet.

9 november 1977 Det är ingen utredning — man skall arbeta efter de riktlinjer som finns = angivna i utskottsbetänkandet. Jag tror inte det lönar sig för Kurt Hu — Datafrågor inom gosson att försöka tolka in att gruppen är ute för att ta över uppgifter — arbetslivet som är lagda på parlamentariska utredningar.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 15 får jag meddela att den interpellation om åtgärder för att trygga sysselsättningen i Bohuslän som ställts till mig av Karl-Erik Svartberg av tidsskäl kommer att besvaras senare under höstriksdagen. Lars Ulanders interpellation om eventuella ändringar i lagen om anställningsskydd kommer jag att besvara i morgon den 11 november i samband med att jag besvarar två andra interpellationer i samma ärende.

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att de nu pågående industriella beredskapsarbetena skall få fortsätta i nuvarande omfattning och tar särskilt upp det industriella beredskapsarbetet i Arvika. Beslut om anordnande och avbrytande av beredskapsarbeten ankommer på arbetsmarknadsverket. Detta gäller också i fråga om s.k. indu striella beredskapsarbeten. Flertalet av de industriella beredskapsarbeten som f.n. är i drift berörs av den proposition om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering som tidigare i höst förelagts riksdagen. Den aktuella arbetsplatsen i Arvika är en av dessa. I avvaktan på riksdagens behandling av propositionen anser jag det rimligt att Arvika kommun på nytt tar upp en diskussion med arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om den fortsatta driften vid det industriella beredskapsarbetet i Arvika.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan är att Arvika kommun fått ett meddelande från AMS om att det ena av de två industriella beredskapsarbeten som bedrivs i Arvika skall avvecklas fr.o.m. den 1 oktober 1978. AMS förutsätter då att kommunen genom en utbyggnad av sin skyddade verkstad skall kunna skapa arbete åt dem som nu är sysselsatta med det industriella beredskapsarbetet. Kommunrepresentanterna har skrivit till arbetsmarknadsministern och begärt tid för uppvaktning för att få behålla det industriella beredskapsarbetet. Kommunen har fått besked om att ärendet ligger under AMS ansvarsområde, och någon överläggning med Per Ahlmark kommer inte till stånd. Jag har därför ansett mig nödsakad att ställa frågan direkt till Per Ahlmark. AMS har, såvitt jag förstår, inte kunnat vika från sin ståndpunkt att beredskapsarbetet skall avvecklas, eftersom det har varit mycket osäkert när en proposition om den skyddade verksamheten kommer att läggas fram. Liksom så många andra har man kanske trott att åtgärderna för den skyddade verksamheten skulle vidtas tidigare än vad som nu tycks bli fallet. En utbyggnad av den skyddade verksamheten minskar dock inte behovet av industriellt beredskapsarbete i Arvika. Alla de som nu sysselsätts i beredskapsarbete tillhör nämligen inte kategorin skyddad arbetskraft. Inom arbetsförmedlingsdistriktet i Arvika fanns det enligt septemberstatistiken 1 113 människor som helt saknade arbete. Det har också nyligen varslats om nedläggning av flera mindre företag i Arvika. Inom distriktet finns även Åmotfors Pappersbruks AB, där Vänerskog kommer att avveckla sin sulfitmassetillverkning. Det innebär att ca 150 personer kommer att friställas. Sysselsättningsproblemen i Arvika är och kommer att bli stora. Jag tolkar arbetsmarknadsministerns svar som åtminstone en förhoppning om att det aktuella industriella beredskapsarbetet kan få fortsätta så länge det behövs. Men eftersom detta inte på långt när löser sysselsättningsproblemen i området, skulle jag vilja ställa en följdfråga: Vilka övriga initiativ tänker arbetsmarknadsministern och regeringen ta för att klara sysselsättningen i Arvikaområdet? Hur skall det exempelvis bli för dem som kommer att friställas i Åmotsfors?
Herr talman! I Arvika finns två AMS-verkstäder, en i Solvik för träbearbetning med ett tjugofemtal anställda och en mekanisk verkstad för tillverkning av pallställ och hyllinredningar. Det är denna senare som Sune Johansson har frågat om, och det är därför naturligtvis den som denna diskussion begränsar sig till. Verkstaden sysselsätter ca 30 personer anvisade av arbetsförmedlingen, varav fem med deltidspension. Medelåldern är 53 år och dagsverkskostnaden ligger på omkring 300 kr. De nuvarande verkstadslokalerna är utdömda av yrkesinspektionen. Arbetsmarknadsstyrelsen har, för att fortsätta driften, redan tidigare kommit överens med kommunen om att hyra nya lokaler i den industrihall som håller på att uppföras. Inflyttningen är planerad till början av nästa år. Arbetsmarknadsstyrelsen har också hos regeringen begärt medel för utrustning av de nya lokalerna i första hand för installationer som berör arbetsmiljö och arbetarskydd. Regeringen kommer i sina förslag till anslag på tilläggsbudget för 1977/78, som vi nu lägger fram, att begära medel för de nödvändiga investeringarna i de nya lokalerna.
Herr talman! En del av de uppgifter som arbetsmarknadsministern här lämnat har jag redan kännedom om, eftersom jag sitter i Arvika kommuns kommunstyrelse. Genom dessa nya åtgärder finns det kanske förutsättningar för att det industriella beredskapsarbetet i Arvika får fortsätta, och det är vad vi hoppas på inom kommunen. Jag trodde dock att arbetsmarknadsministern skulle ha något ytterligare att komma med när det gäller möjligheterna att i övrigt klara sysselsättningssituationen inom Arvikaområdet. Låt mig bara till de lämnade uppgifterna lägga några som avser personer inom gruppen arbetshandikappade som är i behov av sysselsättning. Det redovisas inom Arvikaområdet att i dag ca 90-100 sådana personer är i behov av arbetsvårdande åtgärder och att det inom hela distriktet finns 166 sådana personer. Om inte arbetsmarknadsministern kan säga något om Åmotsfors, kanske han ändå kan ge en försäkran om att det industriella beredskapsarbetet får fortsätta så länge som det behövs inom Arvikaområdet.
Herr talman! Sune Johansson vet mycket väl om att det är den fråga han har ställt som jag har att besvara. Att sysselsättningsläget i stora delar av Värmland och även i Arvika kommun är besvärligt känner jag väl till, och där har regeringen också vidtagit flera åtgärder på senare tid. Men som jag just framhållit är arbetskraftssammansättningen vid den aktuella arbetsplatsen i Arvika sådan — de anställda har hög medelålder och betydande sjukfrånvaro — att den i huvudsak motsvarar en verkstad för skyddat arbete. Med hänsyn till de förhandlingar som kommer att följa av riksdagens ställningstagande till. regeringens proposition om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering anser jag det rimligt att verksamheten får fortsätta tills vidare i sin nuvarande form.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat industriministern vilka möjligheter det bör finnas att överse med förseningar av ansökningar om lagerstöd och liknande bidrag för att undvika onödiga friställningar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Lagerstödet var en tidsbegränsad insats för att hjälpa företagen att hålla sysselsättningen uppe under vissa perioder. Den senaste perioden omfattade första halvåret 1977, då företag som tidigare hade fått statsbidrag för att bygga upp lager kunde få bidrag för fortsatt lagerhållning fram till den 1 juli. Sista ansökningsdagen var enligt gällande författning den 1 april 1977. Alla företag som kunde komma i fråga för stöd till fortsatt lagerhållning fick av AMS information om villkoren och en blankett för ansökan. Pär Granstedt tar i sin fråga upp ett enskilt ärende, där ansökningen hade kommit in först den 5 maj 1977, alltså 35 dagar för sent. AMS tog inte upp ansökningen till prövning. Sedan det aktuella företaget hade anfört besvär över AMS beslut lämnade regeringen den 18 augusti besvären utan bifall. I en senare skrivelse har bolaget åberopat vissa särskilda omständigheter som förklaring till att ansökningen hade lämnats in för sent. De omständigheterna var inte kända vid den tidigare handläggningen av ärendet. Vid dagens regeringssammanträde har regeringen därför beslutat medge att AMS får ta upp denna ansökning till prövning trots att den inte kom in i tid. Allmänt sett anser jag att det av administrativa och andra skäl är nödvändigt att sätta ut en sista dag för ansökan om bidrag av det här slaget. Men regeringen får enligt regeringsformen medge undantag från föreskrift i förordning, om inte annat följer av lag eller av beslut om utgiftsanslag. Om en ansökan på grund av särskilda omständigheter har kommit in för sent, kan regeringen alltså som i detta och liknande fall medge undantag.

Herr talman! Jag ber att å Pär Granstedts vägnar få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Personligen vill jag göra det i dubbel bemärkelse, eftersom svaret också är positivt. Jag är väl medveten om att bestämmelser måste följas även när det gäller datum m.m., men sjukdomar råder ju vi människor inte obegränsat över.
Sedan ett antal år har polisen möjlighet att anlita timanställd personal eller i vissa fall bevakningsföretag för att klara en del arrestantbevakning. För innevarande år har regeringen i besparingssyfte kraftigt minskat anslaget för detta ändamål. Effekterna av denna prutning börjar nu göra sig gällande, och om ingen åtgärd vidtas medför anslagsnedskärningen att ett ännu större antal poliser blir bundna av att bevaka arrestanter.
Att det här lilla företaget i Norrtälje på grund av sjukdom missade att i rätt tid inlämna preliminär ansökan om lagerstöd men i god tid ingav den definitiva ansökan tycker jag, liksom regeringen, är motiv för att AMS omprövar ärendet. Det är för mig som boende i Norrtälje med dess låga industriella sysselsättningsgrad ett mycket glädjande besked som arbetsmarknadsministern har lämnat i dag.
Har statsrådet uppmärksammat effekterna av det minskade anslaget till polisväsendet för arrestantbevakning, och överväger statsrådet vidta åtgärder som syftar till att ge polisen tid för mer kvalificerade uppgifter?
Det är nu bara att hoppas att AMS visar samma förståelse som regeringen har visat vid sin bedömning av ärendet. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Arne Nygren har frågat mig om jag har uppmärksammat effekterna av minskningen av anslaget till polisväsendet för arrestbevakning och om jag överväger vidta åtgärder som syftar till att ge polisen tid för mer kvalificerade uppgifter. Enligt föreskrifter i regleringsbrevet för budgetåret 1975/76 fick polisväsendet använda 8 milj.kr. för arrestantbevakning som utförs av timanställd personal eller bevakningsföretag. Efter framställning från rikspolisstyrelsen medgav regeringen senare att ytterligare 1 milj.kr. fick tas i anspråk för sådan bevakning. Polisen har tidigare budgetår fått ta i anspråk s.k. vakansmedel för att betala särskild arrestantbevakning. Budgetåret 1974 77 anvisades i regleringsbrevet 8 milj.kr. för sådan bevakning. Regeringen medgav emellertid i juni 1977 att ytterligare medel fick användas. Den faktiska förbrukningen blev emellertid så hög som 13,6 milj.kr. För innevarande budgetår har föreskrivits att 9,5 milj.kr. får användas, dvs. en ökning med 1,5 milj.kr. jämfört med 1976/77 års regleringsbrev. Rikspolisstyrelsen har i dagarna hos regeringen hemställt att beloppet får ökas med 4,5 milj.kr. Framställningen behandlas f.n. inom regeringens kansli. Samtidigt undersöks vilka omständigheter som orsakat den stora medelsförbrukningen under förra budgetåret. När det gäller det andra ledet i Arne Nygrens fråga vill jag erinra om att medel fortlöpande sedan flera år tillbaka i ökad omfattning har anvisats för tjänster åt icke polisutbildad personal. Härigenom har många uppgifter, som inte kräver polisutbildning, kunnat föras över från polisutbildad till annan personal. Åtgärden att ställa särskilda medel för arrestantbevakning till förfogande har samma syfte. Jag anser det riktigt och angeläget att polisutbildad personal får koncentrera sig på arbetsuppgifter som verkligen kräver sådan utbildning. Jag avser därför att verka för fortsatt utveckling i denna riktning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Enligt uppgift från rikspolisstyrelsen utnyttjade i fjol 109 polisdistrikt de särskilda medel för arrestantbevakning som har beviljats polisen. Fyra distrikt anlitade timanställd personal för bevakningsarbete och 35 distrikt nyttjade bevakningsföretag. Behovet av medel för bevakning har ökat kraftigt; det framgår av förbrukningen: 8,7 milj.kr. första budgetåret och 13,6 milj.kr. andra budgetåret. För innevarande budgetår begärde rikspolisstyrelsen 12 milj. — alltså ett lägre belopp än den verkliga förbrukningen föregående budgetår — naturligtvis beroende på att ansökan ingick lång tid innan man fick kännedom om utfallet — men regeringen prutade anslaget till 9.5 milj.kr.? Den prutningen har skapat stor oro ute i polisdistrikten. Innan jag ställde min fråga hade jag från flera håll fått påpekanden om att de beviljade medlen inte skulle komma att räcka längre än bara en bit in på år 1978. Den stora oro man kände ute i polisdistrikten berodde på att man där tidigare år hade fått besked om att det var ramanslag och att dessa skulle kunna överskridas. Regeringen hade också tidigare år beviljat tilläggsanslag, men nu hade man en känsla av att regeringen ansåg att årets anslag inte fick överskridas. Jag har sedan jag ställde min fråga fått erfara att detta är ett verkligt stort riksintresse. Jag har nämligen fått påringningar från många polisstyrelseledamöter och polismästare runt om i landet som har berättat för mig att därest ytterligare medel inte kommer att beviljas, tvingas man återgå till den gamla ordningen att sätta polismän på arrestantbevakningen, och det är, som jag har sagt i min fråga, en synnerligen otillfredsställande lösning. Nu ger justitieministern besked om att rikspolisstyrelsen har inkommit till regeringen med begäran om ett tilläggsanslag på 4,5 milj.kr. Jag tycker att det skulle ha varit värdefullt om statsrådet i dag hade kunnat ge det lugnande besked som man hoppas på ute i polisdistrikten. Men låt mig åtminstone få fråga: Hur snabbt kommer det beskedet att ges? Det är väl inte meningen att man nu skall behöva vänta på ett långvarigt undersökningsarbete, innan man kan få besked om att ytterligare medel skall beviljas?

Herr talman! Som framgår av de siffror jag nämnde i svaret har de medel som anvisats i regleringsbreven inte nedsatts under de senaste åren. Det som har hänt är att det under budgetåret 1976/77 visat sig uppkomma ett mycket stort underskott. Det får emellertid inte vara så att myndigheterna själva ökar sin ambitionsnivå utan att statsmakterna har godkänt detta i sådana fall som medför budgetkonsekvenser. Vad som var orsaken till det stora överskridandet under föregående budgetår är ovisst. Men vid granskning av orsakerna har det bl.a. konstaterats att likartade distrikt skiljer sig högst markant i fråga om kostnaderna. Orsakerna härtill kan vara bl.a. att polisdistrikten har tecknat kontrakt med varierande innehåll och olikartad dygnstäckning. Om arrestantbevakningen skall vara ändamålsenlig måste man emellertid se till att medlen använts så att största möjliga effekt uppnås. Liksom vid all annan verksamhet måste det gälla att de resurser som finns — och de är givetvis inte obegränsade — skall användas på optimalt sätt. Regeringen överväger f. n., efier framställan från rikspolisstyrelsen, om ytterligare resurser bör ställas till förfogande.
Herr talman! Att frågan övervägs i regeringen var ju det besked jag fick i inledningen. Jag sade i mitt förra inlägg att man tidigare från regeringens sida har beviljat de anslag som polisstyrelserna har bedömt vara nödvändiga. Jag är fullt medveten om att man kan ha behov av att titta på de här anslagssummorna — fördelningen mellan olika polisdistrikt osv. Det kan exempelvis vara så att det tecknas kontrakt med bevakningsföretag, och jag tror att det kan vara en riktigare lösning att använda ledig arbetskraft. Man slipper på det sättet ifrån en tidsbunden bevakning, som många gånger blir resultatet av avtal med bevakningsföretag.

Jag hoppas att jag härvidlag har uppfattat statsrådet rätt.
Herr talman! Jag kan inte ge något löfte om att alla de medel som ytterligare begärs kan ställas till förfogande. Frågan får givetvis bedömas i samband med budgetberedningen för nästkommande budgetår.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att råda bot på den akuta situationen vid kriminalvårdsanstalten Hinseberg. De flesta kvinnor som döms till frihetsstraff avtjänar detta på Hinseberg. Där finns både slutna och öppna avdelningar med tillsammans 94 platser av vilka 10 är introduktionsplatser. På anstalten finns en relativt differentierad sysselsättning för de intagna. Jag kan tillägga att den 1 november i år var antalet inskrivna 112 personer men antalet faktiskt intagna 83 personer. Som ett led i 1973 års kriminalvårdsreform har det inrättats tillsammans omkring 20 lokalanstaltsplatser för kvinnor på kriminalvårdsanstalterna Båtshagen i Frövi, Hildero utanför Landskrona, Österport i Malmö, Aspliden utanför Norrköping och Vångdalen utanför Uppsala. I de nya lokalanstalter som inom kort skall uppföras i Luleå och Helsingborg kommer också platser att inrättas för kvinnor. Jag vill också påpeka att bristen på lokalanstaltsplatser för kvinnor har gjort att bestämmelsen om vistelse utanför anstalt i 34 § lagen om kriminalvård i anstalt har kommit att användas i avsevärd utsträckning när det gäller kvinnliga intagna. De som på detta sätt överförts till vistelse utanför anstalt är fortfarande formellt inskrivna i en sådan. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att antalet inskrivna är större än det antal som faktiskt befinner sig på Hinseberg. Till sist vill jag uttala att man både inom justitiedepartementet och i kriminalvårdsstyrelsen försöker att inom ramen för de resurser som står till buds ta till vara varje möjlighet att inrätta kvinnoplatser, både när nya anstalter byggs och när ombyggnad sker av befintliga anstalter.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Den sista meningen uppfattade jag som positiv så till vida att den innebär att man vill ta till vara de resurser som finns. Jag hoppas att jag kan tolka den så, att man i framtiden skall få platser för kvinnor på alla lokalanstalter. Anledningen till min fråga är naturligtvis den akuta situationen på Hinseberg. Justitieministern påpekar att det där inte finns intagna så många som det finns platser i dag. Man bör tillägga en annan uppgift, nämligen att av dem som är intagna på Hinseberg skulle inte mer än 40 egentligen behöva vara där, ifall vi hade haft tillräckligt antal platser på lokalanstalterna. Jag vet att Fredrika Bremer-förbundet har uppvaktat justitieministern i frågan, men jag anser att den är så pass viktig att den borde tas upp även i riksdagen. Hinseberg är ju en riksanstalt, men av dem som är intagna där borde de flesta vara på lokalanstalt. Det är inte bra att de kommer tillsammans Nr 24 på Hinseberg med återfallsfångar, som ofta är beroende av narkotika. Dessa kan ha ett sådant inflytande på dem som är dömda för första gången att den rehabilitering som man önskar den som blir dömd till frihetsstraff blir mycket svårare att genomföra. Utslussningen stegvis från — Om förbättrad riksanstalt till lokalanstalt som vi vill ha enligt den svenska kriminal — handikappersättvårdens principer är av vikt och betyder mycket för de intagnas förning hållande till familjen och för deras möjligheter att komma ut i det normala livet igen. Eftersom Hinseberg är den enda riksanstalten i ett så stort land som vårt är det desto viktigare att man använder möjligheterna vid lokalanstalterna. Jag vet att den här frågan rör ett litet fåtal — tack och lov skulle jag vilja säga. Men vi som sysslar med dessa frågor kan inte annat än hävda att minoriteter skall ha samma rätt som andra. Det skall gälla även inom kriminalvården, för jämställdhetsprincipen hör hemma överallt.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i Karin Ahrlands åsikt att de kvinnor som är intagna på kriminalvårdsanstalterna skall ha samma rättigheter som de manliga intagna. Målsättningen bör vara att de också i praktiken blir likställda med män.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag till riksdagen om förbättringar av handikappersättningen i enlighet med riksförsäkringsverkets utredning. På regeringens uppdrag har riksförsäkringsverket lämnat en redovisning över erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av de nya reglerna för handikappersättning enligt lagen om allmän försäkring. Verket har därvid också lämnat förslag till vissa ändringar i ersättningsreglerna och deras tillämpning. Remissbehandlingen av riksförsäkringsverkets utredning avslutades för endast någon vecka sedan och ärendet behandlas nu inom socialdepartementet i sedvanlig ordning. Jag kan därför ännu inte lämna någon närmare redovisning om den fortsatta handläggningen. Regeringen har emellertid för avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga snarast möjligt efter årsskiftet.